Herr talman! Försöksverksamheten med allmän differentierad hastighetsbegränsning på våra vägar har pågått i olika etapper sedan 1967. Bestämmelserna innebär, som vi känner till, att hastigheten f.n. inom tättbebyggt område är högst 50 km/tim men att länsstyrelsen kan besluta om lokala avvikelser från den hastigheten. Utanför tättbebyggt område är högsta hastigheten 70 km tim, på motorväg till 90, 110 eller 130 km/tim. Dessutom gäller speciella hastighetsbegränsningar för vissa slag av fordon såsom bussar och lastbilar. När nu regeringen föreslår att försöksverksamheten med allmän differentierad hastighetsbegränsning skall anses vara avslutad och att systemet skall permanentas, så är det med tanke på att man under mycket lång tid har studerat detta system. Det är då viktigt att notera att för att hitta lämplig hastighetsgräns har man använt sig av den s.k. olyckskvoten, dvs. antalet olyckor per miljon fordonskilometer. Detta är det mått med vilket man anger trafiksäkerheten påen viss sträcka. När en framställning om höjd hastighet prövas, ställer man detta önskemål mot ett visst högsta olyckskvotsvärde. Att den här metoden är den bästa som vi f. n. kan använda oss av tror jag att vi alla kan vara överens om. Vi behöver alltså inte diskutera själva metodiken. Jag skall inte gå in på detaljer — Essen Lindahl har redan berört saken — utan bara konstatera att olyckskvoten sjunker om man sänker hastigheten på ett vägavsnitt. Det är heller inte förvånande i och för sig. Det finns emellertid många faktorer som inverkar på trafiksäkerheten. En vägsträcka som har 90 km/tim som högsta hastighet är aldrig jämförbar med en annan vägsträcka med 90 km som högsta hastighet, skulle jag vilja säga. Riskerna varierar med den tidpunkt på dygnet då trafiken studeras. Ljusförhållandena är olika vid olika tidpunkter, väglaget är olika och trafikintensiteten likaså. Förhållandet på själva vägen och även bredvid vägen påverkar säkerheten. Därför är det naturligtvis inte en lätt uppgift att bestämt säga att just här skall högsta hastigheten vara den eller den. En annan viktig faktor, som har berörts av Allan Åkerlind, är trafikanternas respekt för hastighetsgränserna och om trafikanterna upplever bestämmelserna som meningsfulla och riktiga.

Det kan naturligtvis vara riktigt. Men jag tror för min personliga del att det vore bättre att öka informationen till förarna och på så sätt försöka skapa förståelse för gällande bestämmelser. Eftersom många överskrider hastighetsgränserna, drar Allan Åkerlind slutsatsen att det vore bättre att så att säga legalisera överträdelserna genom att införa rekommenderade hastigheter. När det gäller rekommenderade hastigheter finns det två alternativ. Det ena alternativet är att man rekommenderar en hastighet för ett visst längre vägavsnitt. Det andra alternativet är att man på ett redan fartbegränsat vägavsnitt rekommenderar en lägre hastighet på en viss sträcka — i skarpa kurvor, vid korsningar och på andra trafikfarliga ställen. Vad jag förstår är det främst det första alternativet som Allan Åkerlind har åsyftat i sin motion. Detta alternativ närmar sig ett system med fri hastighet. Utskottet har mycket ingående diskuterat Allan Åkerlinds motion. Eftersom detta är en fråga som inte varit självklar för någon, har vi ingående prövat den. Vi har då funnit att det med hänsyn till trafiksäkerheten inte är möjligt — åtminstone inte i dag — att övergå till ett system med rekommenderade hastigheter. De andra faktorer som påverkar olycksfallsfrekvensen har behandlats i propositionen. Både trafiksäkerhetsverket och departementschefen har framhållit att man bör fortsätta att studera dessa faktorer och om möjligt väga in dem i det här sammanhanget. F. n. har vi inte tillräckliga kunskaper om de faktorer utöver hastigheten som påverkar trafikriskerna. Allan Åkerlind säger att poliserna behövs på andra håll. Det är naturligtvis riktigt.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

Herr talman! Det betänkande från trafikutskottet som riksdagen nu skall ta ställning till är enhälligt. Utskottet hade vid behandlingen av propositionen 1978 78:1611 av Allan Åkerlind. Motionen är f. ö. en gammal bekant. För de allra flesta har det inte varit svårt att ta ställning till frågan om en allmän differentierad hastighetsbegränsning kontra rekommenderad hastighet. Samtliga remissinstanser har biträtt trafiksäkerhetsverkets förslag att försöken med alimän differentierad hastighetsbegränsning förklaras avslutade och att systemet görs permanent. Såväl utskottet som trafiksäkerhetsverket har sett denna fråga från i första hand trafiksäkerhetssynpunkt. Det finns ingen anledning för mig att närmare gå in på hur markant olycksfallsfrekvensen sjönk då det nuvarande systemet började tillämpas. Redovisningen finns att läsa bl.a. i propositionen och har ju också diskuterats rätt ingående här. Allan Åkerlind påstår i sin motion att en hel del kontroll skulle bortfalla från polisens sida om vi införde rekommenderade farter. Min uppfattning är — i likhet med utskottets — att en effektiv polisövervakning och en god information till trafikanterna kan bidra till att hastighetsreglerna efterlevs. Med rekommenderade farter skulle vi otvivelaktigt få ett ökat antal olyckor, som i sin tur skulle kräva ökade insatser från polisens sida för att utredas. När Allan Åkerlind nyss förutsåg att utskottsrepresentanter skulle säga detta hade han rätt. Med rekommenderade farter skulle polisen inte heller kunna ingripa förrän olyckorna vore ett faktum — och då är det så dags. Som jag ser detta är det i första hand fråga om hur många trafikoffer vi är beredda att satsa för att göra en marginell tidsvinst. Många skulle förlora all sin tid efter det att en olycka är ett faktum. Jag kan inte låta bli att peka på just det som de här utredningarna har visat. Vad beträffar effekten på skadeföljderna av sänkta hastighetsgränser kan det konstateras att effekten i allmänhet har varit större på svårare än på lindrigare olyckor. Som exempel härpå kan nämnas att vid sänkning av hastighetsgränser från 90 till 70 km/tim minskade antalet dödade med 42 96, antalet svårt och lindrigt skadade med 29 96, antalet personskadeolyckor med 24 96 och antalet egendomsskadeolyckor med 15 96. Efter de tio år som denna försöksverksamhet med differentierad hastighet har pågått, har vi fått så klara bevis för att detta är rätt system att en ytterligare diskussion borde ha varit onödig. Utskottet har dock inte stängt dörren för fortsatta resonemang som rör hastighetsregleringen.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

Herr talman! Det har sagts rätt mycket av utskottets ledamöter. Tyvärr är det väl inte så mycket av värde som har sagts. Jag konstaterar att inte mindre än tre av trafikutskottets ledamöter har funnit anledning att gå in i debatten och bemöta mig, och det är ju intressant i och för sig. Essen Lindahl talade om olyckor och energibesparing, och det kan verkligen diskuteras — det säger jag till Eric Rejdnell också. Jag har påstått att utvärderingen inte är entydig, inte i Sverige och framför allt inte i utlandet. Det står om de svenska, finska och norska undersökningarna i propositionen, men det står inte om undersökningarna t.ex. i Tyskland och England. Jag vill påstå att de inte är entydiga. Men det är klart att om man vill gå ned till fartgräns 0 får man inga olyckor, så något ligger det självfallet i detta. Jag har tidigare här frågat, varför inte antalet olycksfall har gått ned ännu mera — man påstod ju t.ex. att man skulle rädda 200-300 liv med bilbälteslagen. Det är någonstans som det inte stämmer. Essen Lindahl talade också om fartens tjusning. Ja, det är verklighetsfrämmande, men det är inte fråga om det. Han talar om höga hastigheter, men det är inte det jag förordar. Jag förordar att man skall ha en något så när jämn trafikrytm, och det kan man få på ett bättre sätt om man har en rekommenderad hastighet. Då blir det nämligen en jämnare trafikrytm. Som det nu är sitter några få bilister och kör med den hastighet som anvisas på trafikskyltarna, medan de allra flesta kör 20 km däröver, och då blir det en väldigt ojämn trafikrytm. På de vägar där detta förekommer kanske det inte alltid sker olyckor, men det blir en massa tillbud. Och vi skall inte glömma bort alla de människor som har för sig att man 10 meter före en hastighetsskylt skall bringa ned hastigheten till 2 km under den anvisade. Det kan förorsaka mycket svåra tillbud genom att bilister som kommer bakifrån inte omedelbart upptäcker att den framförvarande bilisten helt obefogat tvärbromsar vid åsynen av t.ex. en 70-tavla. Det är sådant man skulle kunna få bort genom rekommenderade hastigheter, och man skulle också kunna åstadkomma en bättre anpassning till vägens beskaffenhet. Ett avsnitt av en väg utanför tättbebyggt område kan vara av en sådan beskaffenhet att det inte går att köra 70 km tim. Jag ställde vidare en del frågor till utskottsrepresentanterna om varifrån man tänker ta pengarna till allt det här. Varifrån tänker man ta pengarna till hela den här polisövervakningen och till att bibringa bilisterna förståelse för hastighetsgränserna, som man säger? De pengarna finns ju inte. Om man skall fullfölja det som sägs i propositionen, så kommer det att kosta väldiga summor. Rolf Dahlberg sade att mitt alternativ närmar sig fri fart. Men det är inte riktigt, eftersom jag menar att i de fall en olyckshändelse sker skall överträdelse av rekommenderad fart kunna beivras. Jag tror inte heller att en sådan här rekommendation höjer farten särskilt mycket, och det gäller för de allra flesta vägavsnitt, men rekommenderade hastigheter kan leda till en bättre anpassning till trafikförhållandena. I det sammanhanget vill jag säga att det som utskottet talar om, nämligen att man kan tänka sig en anpassning i kurvor och liknande, innebär en anpassning neråt som redan nu borde ske. Att där 90 eller 70 km anvisas köra med den hastigheten i vissa kurvor är ju rent livsfarligt, och att i sådana fall anpassa farten efter trafikförhållandena är rimligt. Men det gäller ju en anpassning för just det lilla speciella avsnittet av vägen. En sådan anpassning bör göras redan med nuvarande bestämmelser, och det är en helt annan fråga. Vad jag talar om är en anpassning som skulle gälla generellt om man införde rekommenderade hastigheter utanför tätorter.

Herr talman! Jag noterar att Allan Åkerlind i sitt andra inlägg inte längre åberopade tidningen Motor, och jag förstår honom på den punkten. Allan Åkerlind vill väldigt gärna sätta betyg på trafikutskottet och på oss tre som representerar utskottet i den här debatten. Vi har inte sagt någonting av värde, säger han. Jag skall för min dei inte betygsätta Allan Åkerlind, även om det i och för sig vore ganska frestande att göra det. Mer förbud, mer övervakning, utskottets inställning är skrämmande — det är så Allan Åkerlind uppfattar oss och det är det betyg han sätter på trafikutskottet. Det må han göra, men hans kritik drabbar alla trafikvårdande organ i det här landet. Man kan inte, Allan Åkerlind, mäta insatserna på detta område enbart i pengar. Vad ger ett år i den svenska trafiken, Allan Åkerlind? Jo, det ger mellan 900 och 1 000 döda. 4 000 människor blir invalider. 16 000 blir lätt skadade. Det är den dystra bakgrunden till dagens debatt. Det är bevisat att nuvarande hastighetsbegränsningar ger färre olyckor. Också utomlands har man gjort liknande erfarenheter. Det rör sig här, Allan Åkerlind, om alltför allvarliga frågor för att vi skall göra det hela till en byråkratifråga eller en fråga om hur mycket pengar vi har i det svenska samhället. Allan Åkerlind skrev i sin motion, som visserligen är ett år gammal, att eftersom vid rekommenderade fartgränser en hel del kontroll från polisens sida skulle bortfalla, skulle många poliser kunna sättas in på andra uppgifter. Det är ett överraskande påstående. Man skulle inte kunna ta bort några poliser, om man gick in för det system som Allan Åkerlind rekommenderar. Polisen kontrollerar inte bara hastigheten på våra vägar. Några exempel på andra viktiga ingripanden är: grova hastighetsöverträdelser, underlåtenhet att följa bestämmelser om stopp och väjningsplikt — man kör mot rött ljus —, omkörning på förbjudna eller i övrigt olämpliga platser, brott mot trafiknykterhetslagstiftningen samt olovlig körning. Rekommenderade hastigheter kräver, såvitt jag förstår, en ökning av tillsynen — icke en man skulle kunna friställas. Allan Åkerlind misstar sig på den punkten. Effektiviteten i körskolorna, utbildningen av utryckningsförare av ambulanser, polisbilar och brandbilar —allt detta är frågor som ligger i blickpunkten då det gäller de polisiära insatserna. Jag är rädd för att rekommenderade farter av många bilister skulle komma att uppfattas som fri fart. Om överträdelser inte vore straffbelagda, vem skulle då bry sig om rekommenderade fartgränser? Allan Åkerlind har gjort sig känd som en ganska försiktig konservativ man, men just på detta område gör han sig skyldig till vissa äventyrligheter.
Herr talman! Vi har fått betyg av Allan Åkerlind, och trafiksäkerhetsverket och remissinstanserna har väl också fått samma dom. Det är emellertid värt att notera att Allan Åkerlind håller med om att en lägre fart ökar trafiksäkerheten. Nu skall vi väl inte gå så långt som att tro att vi kan få bort alla olyckor genom att, som Allan Åkerlind nämnde, sänka hastighetsgränsen till noll. Men att vi sparar en hel del liv och minskar antalet skadade bör vägas in när man tar ställning till frågan om man skall få köra litet fortare. Om rekommendationerna skulle vara så värdefulla att man räknar med att klara sig med dem, finns det ju andra områden, när det gäller egendomsbrott, där man skulle kunna rekommendera folk att inte begå brotten. Då skulle alltså polisen slippa övervakningen även i dessa fall. Det finns många sätt att minska antalet polisinsatser, men jag tror att vi måste vara realistiska och se hela sanningen.
Herr talman! Jag vidhåller, Eric Rejdnell, att det förslag som jag har lagt fram är realistiskt, och skulle det genomföras tror jag att det skulle visa sig vara det mest realistiska. Essen Lindahl sade att jag inte på nytt citerade tidningen Motor. Men det kan jag göra, om Essen Lindahl gärna vill det. I Motor 1978:25 står bl.a.: ”Motor har under en följd av år föreslagit att man borde pröva på vilken effekt sk rekommenderade fartgränser skulle ha på trafiksäkerheten. Dock utan något gehör från myndigheterna. Därför är det intressant att notera att man nu på trafiksäkerhetsverket tycks börja få en något mera nyanserad syn på de fasta fartgränserna. Så måste man tolka ett uttalande som gjordes av byrådir. Bengt Wilde, trafiksäkerhetsverket, vid en vägdebatt i Göteborg för en tid sedan ---.” Man säger alltså att man under en lång följd av år föreslagit att effekterna av rekommenderade fartgränser borde prövas men inte fått gehör från myndigheterna för detta. I en situation där en proposition framlagts men där man inte fått något gehör från myndigheterna är det ju inte underligt att man ledsnar på att bråka.

Herr talman! I den socialdemokratiska miljömotion som delvis behandlas i detta ärende påtalas och varnas för den starkt ökade användningen av handelsgödsel inom jordbruket. Sedan 1940 har kvävemängden ökat nio gånger, fosformängden tre gånger och kaliummängden fyra gånger. Den ökade användningen av handelsgödsel har lett till påverkan på såväl miljö som hälsa. Fosforgödselmedel innehåller vissa mängder tungmetaller. Framför allt varnas det för tillförseln av kadmium. Vi vet t.ex. att svensk åkermark tillförs ca 8 ton kadmium per år via handelsgödselmedel. Användningen av kvävegödselmedel medför bl.a. att nitrat-nitrithalten i dricksvattnet höjs, vilket kan ha en menlig inverkan på människor och djur. Bl. a. kan de röda blodkropparna hos framför allt barn förstöras. I denna motion ställer socialdemokraterna liksom förra året krav på utredning med sikte på begränsning av handelsgödselanvändningen. En sådan utredning skall sammanställa det material som redovisats, bedöma de hälsooch miljömässiga konsekvenser som användningen av handelsgödsel medför och lägga fram förslag om lämpliga metoder för att kraftigt minska handelsgödselanvändningen. Det kan ske genom lagstiftning, rådgivning och avgifter men också genom nya och förändrade brukningsformer. I motionen 1624, som Bengt Silfverstrand senare kommer att utveckla motiven för, behandlas framför allt kvävegödslingens effekter på ytvatten och grundvatten. I motionen krävs skyndsamma åtgärder för de särskilt utsatta delarna av landet. I den socialdemokratiska reservationen påtalar vi, att i fråga om grundvattnet kan urlakningen leda till så höga nitrathalter att det blir olämpligt som dricksvatten. För hög nitrathalt i dricksvatten anses innebära medicinska risker i synnerhet för spädbarn. Under vissa omständigheter reduceras nitrat till nitrit i mag-tarmkanalen. Nitrit kan i sin tur framkalla blodsjukdomar hos människor och djur. I vissa kemiska föreningar kan nitrat och nitrit också ge upphov till cancer. Problemen med för hög nitrathalt i grundvattnet är särskilt markanta i intensivodlade jordbruksområden med lätta sandjordar. I sådana områden har uppmätts anmärkningsvärt höga nitrathalter, som vida överstiger de gränsvärden som rekommenderas av socialstyrelsen. Som Bengt Silfverstrand senare kommer att utveckla vet vi t.ex. att nitrathalten i Höganäsområdet är 60 mg per liter, dvs. dubbelt så hög som det hygieniska gränsvärdet. De åtgärder som kommunerna vidtagit har inte lett till någon varaktig förbättring av vattenkvaliteten. Socialdemokraterna menar att den särskilda utredning med de uppgifter som jag här tidigare redogjort för bör arbeta skyndsamt och som sin första uppgift lägga fram förslag till åtgärder för de särskilt utsatta områdena. Bland sådana åtgärder bör ingå genomgripande undersökningar av nitratförekomster och dess orsaker, intensifierade informationskampanjer till odlare och en samordnad kontroll av vattenkvaliteten. En lokal försöksverksamhet bör snabbt inrättas. Den borgerliga majoriteten avfärdar i år som tidigare våra förslag. Det framgår klart av utskottsmajoritetens förslag den kraftiga betoning man gör av handelsgödsel som en förutsättning för bedrivande av ett rationellt jordbruk med, som det heter, en privatekonomiskt godtagbar avkastning. Gång efter annan understryks detta. Försiktigtvis säger man dock att intensiva jordbruksmetoder i en del fall kan få allvarliga konsekvenser från hälsooch miljövårdssynpunkt. I den mån sådana konsekvenser kan styrkas — Säger majoriteten — delar man givetvis motionärernas oro. Vad menas med detta? Hur långt skall konsekvenserna styrkas innan den borgerliga majoriteten är beredd att vidta klart riktade åtgärder? Det räcker uppenbart inte med den kunskap vi har dels om den kraftiga ökningen av handelsgödsel, dels om effekterna på människors och djurs hälsa av dessa ämnen. För hög nitrathalt i dricksvatten anses innebära medicinska risker, i synnerhet för spädbarn. Spädbarn skall t.ex. inte dricka vattnet i Höganäsområdet. Blodsjukdomar kan framkallas av nitrit. I vissa kemiska föreningar kan nitrat och nitrit också ge upphov till cancer. Måste allvarliga olyckor inträffa innan en eventuell oro hos borgerligheten omvandlas till politisk vilja? Den borgerliga majoriteten kostar på sig att säga att ”i den mån sådana konsekvenser kan styrkas” delar man motionärernas oro. Men göra något ordentligt vill man inte. Fortsatt forskning förordar man, naturligtvis — och det är givetvis ingenting att invända mot det. Och så säger man: ”I avbidan på en mera långsiktig lösning av problemen synes det dock viktigt att frågorna kring nitrathalten i dricksvatten redan nu ägnas speciell uppmärksamhet från ansvariga myndigheters och forskningsorgans sida.” Det är väl en självklarhet att ansvariga organ skall ägna uppmärksamhet åt dessa frågor. Men vad skall politikerna göra? Varför skall inte de ha ett preciserat åliggande att snabbt ta itu med konkreta uppgifter? En sådan viktig uppgift är att lägga fram förslag till lämpliga metoder att minska handelsgödselanvändningen. Men så långt hänger inte den borgerliga majoriteten med. För miljöfrågor i all ära — de är bara intressanta så länge de inte rör vid de agrara näringarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Diskussionen här gäller faktiskt inte om kvävegödsel kan medföra några risker eller inte för miljön — för det är vi alla fullständigt ense om i utskottet — utan vad det är fråga om är medlen, och den frågan skall vi nu diskutera. Reservanterna framställer krav på en utredning som skall framlägga förslag dels om långsiktiga åtgärder för att få ned handelsgödselanvändningen, dels snabba åtgärder i särskilt utsatta områden. De snabba åtgärder som faktiskt föreslås är de som har föreslagits i motionen 1977/78:1624. Det gäller dels undersökningar av nitratförekomster och markanalyser i utsatta områden, dels intensifierade informationskampanjer riktade till odlare och dels tillsättande av en särskild samordningsgrupp med representanter för naturvårdsverket, socialstyrelsen och livsmedelsverket samt lokala intressenter. Det första kravet är i själva verket tillgodosett genom att en systematisk kartläggning av växtnäringsförlusterna till ytoch grundvatten redan håller på att utföras inom de områden i Sydoch Mellansverige där de här problemen är som värst. Informationskampanjerna har naturvårdsverket också ägnat sig åt. Det påpekade utskottet redan i fjol. Vi framhöll då att dessa riktlinjer för hur man skall bedriva jordbruk med hänsyn till miljövårdssynpunkter bör utarbetas i samråd med lantbruksstyrelsen. De myndigheter som motionen föreslår skall samarbeta har också redan inlett ett visst samarbete just för att samordna de problem som nämns i motionen. De långsiktiga åtgärderna mot användningen av kvävehandelsgödsel kan rimligen inte grunda sig på annat än forskningsresultat, som ännu faktiskt inte finns. En utredning som föregriper forskningsresultaten kan det ju inte vara särskilt mycket nytta med. Beträffande den ökade användningen av kvävegödselmedel håller jag gärna med om att det är mycket möjligt att den kan vara för stor, men den har faktiskt gått ner något under de senaste åren, när priserna har gått upp. 1974 77 var det 259 000 ton och det senaste året, alltså 1977/78, beräkningsvis 243 000 ton. Sådan är alltså utvecklingen just nu. Att man däremot i princip skall se en minskning av handelsgödselmedlens användning som önskvärd sades redan i den förra budgetpropositionen. Därför har också lantbruksuniversitetet som bekant utarbetat ett program för forskningsverksamhet för att kunna nå detta mål. Årets budgetproposition understryker vikten av det handlingsprogrammet, vilket vi alla är ense om i utskottet. Om det skulle visa sig att just kvävegödslingen i de givor som ges i dag har icke acceptabla följder för vattnets nitrathalt och om det sedan visar sig att man inte kan avvärja dessa följder annat än genom att dra ner avsevärt på gödslingen, då är det naturligtvis viktigt att vi har bl.a. en beredskap för att få fram några alternativa odlingsformer. Jag har personligen länge arbetat för att större intresse och uppmärksamhet skulle riktas just mot alternativa odlingsmetoder inom jordbruket — metoder som då förhoppningsvis skulle kunna ge goda skördar utan dåliga miljöeffekter. De som själva frivilligt använder sådana metoder gör det ju därför att de anser sig ha god framgång med dem. Det är många unga jordbrukare och jordbruksstuderande som söker sig till ställen där de kan få kunskaper om de här alternativen. Jag finner det därför rimligt att både forskning och rådgivning i någon mån kunde inriktas även mot dessa former av jordbruk, och noterar med tillfredsställelse att utskottet delar den åsikten. Därmed skulle vi kanske kunna inleda ett skede då en teknikvärdering av jordbruket tar med i beräkningen inte bara livsmedelspriserna utan också jordbrukets miljöeffekter och livsmedlens kvalitet, beroendet av energi, importerade bekämpningsämnen och gödselmedel samt beroendet av den arbetskraft som inte direkt arbetar i jordbruket men som krävs för att det skall få de varor det behöver och kunna leverera sina produkter i säljbar form. En sådan värdering skulle uppenbarligen visa att både kostnaderna och arbetskraftsbehovet för jordbruket ser något annorlunda ut i verkligheten än i de beräkningar som enbart håller sig till vad som händer på själva gården. Jordbruket kan inte bedömas som under äldre tider äldre tider betyder här ungefär före 1930 — när det var en mer självständig näringsgren, uppdelad på många relativt självförsörjande produktionsställen. Numera ingår jordbruket som en del i ett industrisamhälle och lever under samma villkor som det. Miljökraven måste alltså riktas mot jordbruket på samma sätt som vi ställer dem mot fabrikerna eller trafiken, men naturligtvis under delvis andra förutsättningar, eftersom jordbrukarna är de enda producenter som avtalar sina priser med staten. Sådana åtgärder måste alltså studeras av en utredning som har möjlighet att ta med också de vidare ekonomiska och sociala resultaten, inte bara de närmaste miljöeffekterna. Jag anser, liksom utskottets majoritet, att den miljöoch naturresursutredning vi nu har är det bästa forum för just sådana överväganden. Under alla omständigheter kan vi inte tillsätta en ny utredning som dels bara skulle sitta och vänta på de forskningsprogram som är igångsatta, dels duplicera arbetet hos miljöoch resursutredningen. Vad beträffar de hårt drabbade områdena, bl.a. i Skåne, finns det redan i dag möjligheter för de lokala myndigheterna att ingripa i de värsta fallen, t.ex. genom att flytta brunnar, borra djupare brunnar och rena dricksvattnet med jonbytare.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
Herr talman! Det kanske är på sin plats att påminna om vad fru Anér sade när hon började tala här, nämligen att det inte gäller att avgöra om kvävegödslingen är vansklig eller inte — den är vansklig, sade hon, därom är vi överens — utan att vad frågan gäller är med vilka medel vi kan göra oss av med den. Sedermera kom fru Anér fram till att det enligt hennes bedömning inte föreligger klara bevis för effekterna av kvävegödsling. Jag vet inte riktigt vilken ståndpunkt folkpartiet egentligen har. Först är det vanskligt med kvävegödsel, och då bör man vidta åtgärder. Sedan är det inte bevisat att det är vanskligt, och då kan man vänta med åtgärder. Det är intressant att notera att folkpartiet, som faktiskt har varit med och drivit dessa frågor, också i år har en motion som går helt i linje med den socialdemokratiska motionen. I den krävs nämligen att man begränsar användningen av bekämpningsmedel och andra kemiska medel inom jordoch skogsbruket. Men folkpartisterna inom jordbruksutskottet har nöjt sig med att skicka motionen vidare, inte med krav på en begränsning av användningen av dessa medel, som det står i den socialdemokratiska reservationen, utan med uttalande att den bör lämnas till naturresursoch miljöutredningen för vidare beaktande. Den socialdemokratiska motionen kräver en särskild utredning med den preciserade arbetsuppgiften att utreda en begränsning av användningen av handelsgödsel och framlägga förslag om detta. Inte ett ord därom återfinns i den borgerliga majoritetens skrivning. I den socialdemokratiska motionen krävs inte heller att en utredning skall sitta och vänta på material. Utredningen skall sammanställa det material som finns, bedöma de hälsooch miljömässiga konsekvenserna och framlägga förslag på olika områden för en kraftig begränsning av användningen av handelsgödsel. Vi har i den socialdemokratiska reservationen också sagt ifrån att den första primära uppgiften är att rikta in sig på de särskilt utsatta områdena. Vi har också preciserat hur det arbetet bör gå till. Om det fanns en verklig känsla bakom den folkpartistiska motionen med krav på begränsningar av dessa medel, hade det varit rimligt att vi nu i riksdagen hade haft en majoritet för det här förslaget. Tyvärr nödgas vi konstatera att vi för tredje året i rad måste återkomma med kraven på begränsningar av handelsgödselanvändningen. Vi återkommer med förhoppningen att något av de borgerliga partierna äntligen inser att det måste agera.
Herr talman! Jag måste tyvärr upprepa att det inte går att vidta några åtgärder mot användningen av handelsgödsel utan att man har de ytterligare forskningsfakta som nu är på gång. Jag kan inte riktigt se poängen med att samtidigt ha ett forskningsprogram som skall ta fram fakta och en utredning som skall föreslå åtgärder på grundval av de fakta som vi faktiskt ännu inte har. En sak är att säga att det finns för mycket nitrat i vattnet — det är mycket möjligt att det är så — men en annan sak är att säga på vilket sätt och med vilka exakta och lokalt varierande metoder man skall kunna göra någonting praktiskt åt det.
Herr talman! Låt mig bara konstatera att naturresursoch miljöutredningen i sina direktiv inte har fått till uppgift att ta fram metoder för att begränsa användningen av handelsgödsel. Men det är vad socialdemokraterna har krävt i sin stora miljömotion, och det är därför som vi kräver att denna precisa uppgift skall fastläggas från Sveriges riksdags sida.
Herr talman! Metoderna för att begränsa handelsgödselanvändningen måste tas fram av forskare, och forskarna har olika åsikter om detta problem. Jag kan citera en skrift som lantbruksuniversitetet skickade ut i fjol. Där står: ”Man betonar ofta att just handelsgödselkvävet utnyttjas svagt och är hemfallet åt förluster.” Det betyder alltså att det lakas ut. ”Detta har inte stöd i cirkulationsstudierna, inte ens om man inskränker sig till den del av kvävecirkulationen, som gäller marken och grödan.” Det är alltså andra saker än handelsgödselkvävet som åstadkommer faror, och man måste titta på alltsammans på en gång. Naturresursoch miljöutredningen skall se på de stora allmänna avvägningarna mellan miljöoch ekonomiska effekter. Det står också, vill jag minnas, i den socialdemokratiska reservationen att man måste göra denna avvägning på ett eller annat sätt. Den avvägningen kan göras i just naturresursoch miljöutredningen, men naturligtvis inte förrän vi har tillgång till de forskningsfakta som vi fortfarande inte riktigt äger.

Herr talman! ”Vattnet är ett farligt gift, vilket omger Visby stift.” Så skaldade vid sekelskiftet den lundensiske poeten och humoristen Falstaff, fakir. Detta inlägg i miljödebatten kom alltså långt innan industrialismen fått sitt genombrott i vårt land och långt innan kemiska medel kom till användning inom jordbruket. Industrins och kommunernas miljöförorenande utsläpp har under en längre tid varit föremål för en intensiv debatt. Det är bra. Den debatten skall fortsätta. Den har varit mycket nyttig. Och den har lett fram till konkreta resultat. Sverige torde vara ett föregångsland när det gäller miljöinvesteringar i kommuner och näringsliv. Den kritiska granskningen av industrins och kommunernas handhavande av miljöfrågorna måste fortsätta. Men vi kan väl konstatera att industrins miljöfarlighet på ett ibland snedvridet sätt fått dominera debatten, medan jordoch skogsbruk ganska mycket i skymundan fått fortsätta med en miljöfarlig verksamhet som på sikt kan få nog så allvarliga följder. Konstgödslingen är i dag åtta till tio gånger större än 1939, då åkerarealen var 700 000 ha större än i dag. Självfallet har användningen av handelsgödsel haft oerhört stor betydelse för att förbättra skördeutfallet. Det sambandet är det väl ingen som förnekar. Men ingen borde heller blunda för det förhållandet att t.ex. nitrathalterna i vårt grundvatten stigit i viss proportion till den kraftigt ökade konstgödselanvändningen i jordoch skogsbruket. Utsläppen av oorganiskt kväve har ökat med 22 96 under åren 1969-1977. Detta är en direkt följd av den ökade kvävegödslingen i jordoch skogsbruket. Man räknar med att i genomsnitt hela 50 96 av det kväve som via gödsling tillförs jordarna försvinner till omgivningen. Därav beräknas ungefär hälften gå bort genom utlakning och vattenavrinning, medan andra hälften försvinner till luften. När vi i fjol diskuterade den här frågan förnekade företrädare för centerpartiet att det skulle föreligga något samband mellan konstgödsling och ökade nitrathalter i grundvattnet. Utskottsmajoriteten har — förmodligen inför trycket från verkligheten —i år använt något mer nyanserade skrivningar. Nu erkänner man att utlakningen av kväve kan förekomma, även om detta fortfarande sker i överslätande ordalag. Ett flertal undersökningar, utförda i andra länder, bl.a. Danmark, och i vårt eget land av svenska forskare inom t.ex. lantbruksuniversitetet, visar ett klart samband mellan gödsling och utlakning av nitrat, vilket alltså leder till att bl.a. dricksvattnets kvalitet försämras.

Naturvårdsverket använder alltså uttrycket ”alarmerande”. Jag vill då säga att verkligheten inte är fullt så idyllisk som Kerstin Anér velat framställa den. Man framhåller från naturvårdsverkets sida bl.a. att intensivt odlade sandjordar, som finns t.ex. i Brunnbyområdet i Höganäs kommun, måste betraktas som riskområden ur hälsosynpunkt. Risken med höga nitrathalter är dels att de kan leda till blodsjukdomar hos mindre barn, dels att nitrat i vissa föreningar kan framkalla cancer. En minskning av handelsgödselgivan är också enligt naturvårdsverket det mest radikala sättet att sänka nitrathalterna. En sådan minskning skulle medföra en nedgång av utlakningsförlusten i minst samma omfattning som skördeminskningen, anser naturvårdsverket. Förhållandena i Höganäs kommun har särskilt berörts i motionen 1624. Minst 5 000 människor i denna kommun får ett dricksvatten i sina kranar, vilket under en följd av år innehållit nitrathalter som ligger ungefär dubbelt så högt som av socialstyrelsen fastställt hygieniskt gränsvärde för nitrat på 30 mg/l. Utskottet säger på s. 5 i betänkandet — Kerstin Anér var också inne på detta —- att berörda myndigheter med stöd av nu gällande lagar kan vidta erforderliga åtgärder mot t.ex. vattenföroreningar. Om det hade varit så enkelt hade nog frågan redan varit löst. Vissa åtgärder har vidtagits. BI. a. har nitrathaltigt vatten blandats ut med nitratfattigt. Det har endast kortsiktiga och ibland inte några effekter alls. Men åtgärderna har inte räckt till några påtagliga förbättringar. Man angriper sjukdomens symtom men inte dess egentliga orsaker, nämligen kvävegödslingens negativa inverkan på grundvattnet. SGU -— Sveriges geologiska undersökning — har i ett yttrande betraktat företagna åtgärder som mycket kortsiktiga och konstaterar att problemen med de höga nitrathalterna i Brunnbyområdet sammanhänger med markanvändningen och geologiska förhållanden. Området består som nämnts av lätta sandjordar, och på stora arealer intensivodlas potatis. Kvävegivorna ligger på mellan 100 och 150 kg per hektar, vilket är ungefär dubbelt så mycket som genomsnittssiffrorna för landet. Lantbrukarna har informerats, säger man från lokalt centerhåll, och hänvisar till en liten broschyr som heter Gödsla grödan — inte vattendragen. Men vi har faktiskt konstaterat att denna broschyr inte delats ut till jordbrukarna, åtminstone inte i den utsträckning man kan förvänta sig. Jag tror att det är värdefullt att konstatera inte bara att det finns miljömässiga konsekvenser av handelsgödselanvändningen utan också att konstgödseltillverkningen är mycket energikrävande. Sveriges dominerande konstgödseltillverkare förbrukar sålunda hela sex gånger så mycket energi som Malmö kommun. Detta borde väl i någon mån ge centerpartiet en tankeställare. Debatten om konstgödslingens inverkan på luftoch vattenmiljö har på ett mycket slående sätt avslöjat hur stort steget kan vara mellan stolta miljöparoller och vackert tal om ekologisk balans, å ena sidan, och en verklig vilja till konkreta insatser för att skapa en bättre miljö, å den andra. När SJ:s banvallar besprutats, när kommunala parkoch rabattanläggningar ogräsbekämpats, då befinner sig centern ofta bland stormtrupperna, dvs. i främsta skyttelinjen, men när jordbrukets alltmer omfattande användning av kemikalier och konstgödselmedel och dess konsekvenser för vår miljö förs på tal, då finns centern inte ens med i reservarmén. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Vissa socialdemokrater tycker inte om centerns miljöpolitik, centerns arbete inom miljöpolitiken och centerns framgångar i de sammanhangen. Det är därför debatten i riksdagen ofta blir underlig i sådana här frågor. Jag vill nu emellertid bortse ifrån denna attityd, som vi tyvärr kan iaktta i nästan alla sådana här sammanhang. Jag vill inte ge mig in på att argumentera med socialdemokraterna i de termerna. Jag anser nämligen att det är någonting som inte gagnar utvecklingen av miljöpolitiken i vårt land, och det är egentligen ointressant för de människor som är berörda av hur vår miljö är utformad. Utskottsmajoriteten kan helt naturligt inte heller tillåta sig så vårdslösa formuleringar som socialdemokraterna gör från den här talarstolen. Vi kan inte heller tillåta oss att ange sådana felaktiga uppgifter som de som är redovisade i den reservation socialdemokraterna nu föreslår att riksdagen skall rösta för. Den jordbrukspolitik som förts i vårt land och de följder av den som nu kan utläsas är i hög grad betingade av den målsättning som varit vägledande för statsmakternas beslut från 1940 fram till 1960-talet i fråga om den långsiktiga jordbrukspolitiken. Uppbyggandet av rationella företag med hög avkastning, där bl.a. användningen av handelsgödsel utgjort en mycken viktig produktionsfrämjande faktor, har legat i linje med den jordbrukspolitik som förts. Det har varit ett samhällsekonomiskt intresse, fru Theorin. Och samhällsekonomiskt intresse är väl inte fult, det också? Det är väl bara privatekonomi som är fult? Av det nu sagda följer att problemen med kemiska medel inte kan särbehandlas från miljöpolitiska synpunkter. En i motionerna åsyftad inriktning av jordbruksproduktionen förutsätter enligt utskottets mening att överväganden görs angående jordbrukspolitiken i stort. Där inbegrips bl.a. de samhällsekonomiska konsekvenserna av en ändrad produktionsinriktning. 1972 års jordbruksutredning var inne på detta men tog inte ställning i dessa frågor. Vi samlade i utskottet en mycket kvalificerad panel som vi hade möjlighet att utfråga i dessa sammanhang. Det framkom då —- som utskottsmajoriteten säger i sin skrivning — att nitratförorening kan härledas till överdosering av gödselmedel i jordbruket.

Beträffande följderna av en förorening av vattnet vill jag bestämt påstå att det inte råder några delade meningar. Det får inte förekomma att vattnet är skadligt för människor — vare sig för barn eller för andra människor. Det är vi helt ense om. Är det så, måste det snabbt åtgärdas. Och det kan åtgärdas på många sätt. Jag tillät mig i dag ringa till gatuförvaltningen i Helsingborg, som i vissa sammanhang nämnts som exempel. Där gav man besked om att ingen vattenförsörjning som kommunen har hand om har värden som överstiger de tillåtna. Allt vatten där är av mycket god kvalitet. Men det är riktigt, som Bengt Silfverstrand säger, att man har problem i en del andra kommuner med mindre vattentäkter. Jag blir inte klok på påståendena i reservationen. Där säger man litet vårdslöst att kvävegödslingen i jordbruket har ökat våldsamt. Jag kan inte nöja mig med en sådan formulering. Jag har gått till statens jordbruksnämnd för att få veta hur det förhåller sig med det. Den gav beskedet att användningen av kvävegödsel i det svenska jordbruket från 1976 till 1977 minskade med 23 000 ton. Från 1977 till 1978 minskade den med ytterligare 53 000 ton. Det har alltså varit en minskning på sammanlagt 76 000 ton på de senaste åren. Jag vill inte påstå att det har något med regeringsskiftet att göra — jag vill som jag sade inte ge mig in i det slags debatt som fru Theorin bedriver. Men jag tycker inte det är riktigt hederligt att kasta ifrån sig skuldbördan och tro att man löser de här svåra problemen med en politiskt irriterad taktisk debatt. Jag tror vi kommer längre genom att göra exakta och konkreta ställningstaganden utifrån en verklighet som vi är eniga om måste utredas betydligt mer än vad som hittills skett. Jag vill liksom fru Anér hänvisa till lantbruksuniversitetets program, som utomordentligt ambitiöst går in för nya handlingslinjer i dessa sammanhang. Jag kan ju säga, när man i årets budgetproposition avstyrkt lantbruksuniversitetets framställning att få utföra forskning och försök i de här sammanhangen, att fru Theorin och andra får ett utomordentligt tillfälle att demonstrera sin praktiska handlingskraft genom att se till att de erforderliga resurserna verkligen ställs till lantbruksuniversitetets förfogande. Jag tycker det är riktigt att vi tar dessa problem på fullt allvar och ser till att de analyseras samt att förslag därefter väcks och åtgärder vidtas. Egentligen kan man förvåna sig över att det skall behöva finnas två förslag för riksdagen att rösta om. Utskottsmajoriteten vill att denna fråga skall utredas och utredas snabbt. Vi har tillåtit oss att nämna den av regeringen tillsatta naturresursoch miljöutredningen, men enligt reservanterna duger inte den utredningen. Jag vet inte vad det är för fel på utredningen, eftersom den inte duger i det här sammanhanget. Direktiven är mycket omfattande, och jag skall inte ta upp kammarens tid med att citera dem. Men jag vill verkligen rekommendera dessa direktiv för studium. De inriktar sig på en mycket ambitiös målsättning med hänsyn tagen till balans i naturen och med hänsyn tagen till varsamhet när det gäller våra naturresurser. Jag vill nöja mig med att säga att departementschefen i direktiven uttalat: ”I den mån kommittén finner att någon fråga inom dess ämnesområde påkallar särskild utredning som inte är av den övergripande karaktär att den lämpligen bör utföras av kommittén bör den kunna föreslå att frågan utreds i särskild ordning. Jag bedömer det som angeläget att kommittén så snabbt som möjligt kan redovisa vissa förslag och särskilda studier i form av delbetänkanden.” Jag vet inte vad motionärer mer kan vänta sig av tillmötesgående i riksdagsbehandlingen när det gäller en framställning i en sådan här konkret fråga. Är det något fel på utredningen? Jag har tittat litet på vilka ledamöter som ingår. Jag finner bl.a. Ulf Lönnqvist, utredningssekreterare, och ledamoten av jordbruksutskottet Wivi-Anne Radesjö. Har de inte socialdemokraternas förtroende i en sådan här viktig fråga? Vidare ser jag åtta sakkunniga och sexton experter. Bland experterna ser jag departementsrådet Lennart Lindgren, som var chef för dem som utformade den svenska nationalrapporten i vattenfrågor till FN:s vattenkonferens. Jag ser vidare Malin Sundberg Falkenmark som, vågar jag säga, är den förnämsta vattenexperten i Sverige. Och inte bara det — hon ansågs i FN vara den förnämsta i världen, eftersom hon blev generalrapportör för den stora vattenkonferensen i Mar del Plata. Jag undrar vad det är för fel då man inte kan ha förtroende för dessa personer. Vidare finns fyra sekreterare med professor Erik Arrhenius som huvudsekreterare. Nå, säger reservanterna, den här frågan är för stor och för omfattande — de här personerna har så mycket annat att göra. Då vill jag framhålla att normal praxis i sådana här sammanhang är att riksdagen aldrig binder regeringen då det gäller vilket slags utredning regeringen vill tillsätta. Skulle det vara så som Maj Britt Theorin och Bengt Silfverstrand säger här, att denna utredning och dess direktiv inte duger, utan att det måste tillsättas en annan, så tror jag att regeringen har det goda omdömet att handla därefter.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

Herr talman! Det är inte måtta på vad man tilltror socialdemokraterna. Lyckas inte regeringen följa vad den borgerliga majoriteten har krävt, skall vi ändå hysa förhoppningar om eller medverka till att regeringen tillsätter den utredning som vi vill ha. I den socialdemokratiska motionen kräver vi att det tillsätts en utredning med klara direktiv och preciserade uppgifter. Det kan vara på sin plats att Einar Larsson pekar på var felaktigheterna i reservationen skulle finnas — det har han inte redogjort för på någon enda punkt. Jag är intresserad av att få veta det. Det enda Einar Larsson kunde peka på var att kvävegödslingen hade minskat i omfattning de två senaste åren. Jag vet inte om Einar Larsson lyssnade på Kerstin Anér, men hon gav förklaringen: Det är prishöjningarna som har åstadkommit den minskningen. Skall vi genom att höja priserna på vissa miljöfördärvande ämnen avvakta en sänkning av miljöeffekterna och den vägen räkna med att kvävegödslingen minskar i omfattning? Det stämmer då rakt inte med en socialdemokratisk politik. Nu är jag inte riktigt klar över vad borgerligheten egentligen tycker. Kerstin Anér säger å ena sidan att det inte råder något tvivel om att vi är ense om effekterna av dessa ämnen, men å andra sidan säger hon att vi inte känner till de bästa metoderna. Einar Larsson är inte riktigt säker på effekterna. I utskottsmajoritetens skrivning, vilken han har bidragit till, finns det ingenting sagt om att det skall vara en uppgift att begränsa handelsgödselns användning. Det är litet beklämmande att den folkpartistiska motionen, som tydligen bara väckts av populära skäl och inte för att följas upp men i vilken klart begärs en begränsning av användningen av dessa medel, inte har fått gensvar hos folkpartisterna i jordbruksutskottet. Det socialdemokratiska utredningskravet är i vår motion ordentligt preciserat. Det står — och det vill jag gärna också säga till Kerstin Anér —-att en samhällsekonomisk bedömning rörande konsekvenserna av förslagen givetvis bör ingå i uppdraget. Man bör alltså studera effekterna, ta fram metoderna och snabbt presentera förslag. Skillnaden mellan den borgerliga majoriteten och oss är att vi kräver förslag för att minska handelsgödslingen. Det vill inte den borgerliga majoriteten ställa upp på. Vi har inga som helst invändningar mot centerns miljöengagemang, bara det följs upp av politisk handling och inte blir enbart en läpparnas bekännelse. Vi har också fullt förtroende för våra ledamöter i de olika utredningarna. Men de utredningar som Einar Larsson refererar till har inte fått till uppgift att granska dessa frågor. Vi bedömer dem som brådskande och angelägna och kommer som sagt för tredje året i följd att kräva att riksdagen ställer sig bakom våra förslag om snabba åtgärder när det gäller handelsgödseln.

Herr talman! Jag har en viss förståelse för att Einar Larsson känner sig irriterad över att i sin egenskap av lantbrukare, centerpartist och miljövän här i kammaren ständigt behöva yrka avslag på förslag som syftar till att förbättra vår miljö. Jag förstår att det kan kännas besvärande. Einar Larssson talade om vårdslösa formuleringar. Jag vill att han preciserar i vilket avseende jag skulle ha lämnat felaktiga uppgifter. Jag vore tacksam för detta. Det är viktigt att få klarhet på dessa punkter. Sedan har Einar Larsson mycket stor otur i sina kontakter. Före förra debatten hade han haft kontakt med någon kommun om vattenkvaliteten, och där fanns inga problem. Nu har han ringt till Helsingborg, och inte heller där finns några problem, enligt Einar Larsson. Men Einar Larsson kunde ta kontakt med sina partivänner i grannkommunen, Höganäs, så kunde han få bekräftelse på vad jag här har framfört. Men det har han alltså inte brytt sig om att göra. Jag kan upplysa Einar Larsson om att det faktiskt finns ett mycket stort miljöproblem av denna karaktär i Helsingborg. Rååns flödesfåra växer nämligen igen just beroende på den intensiva kvävegödslingen av omkringliggande områden. I avslutningen av mitt anförande kritiserade jag centerns miljöpolitik, och jag skall i detta inlägg bevisa att jag hade rätt. Einar Larsson sade att vattnet inte får vara skadligt för människorna och att vi snabbt måste lösa problemen. Nu har vi socialdemokrater kommit med ett mycket måttfullt krav i motionen 1624, nämligen följande: ”Genomgripande undersökningar av nitratförekomster och deras orsaker — med bl.a. markanalyser — i särskilt utsatta områden i Skåne. Undersökningar bör ske i naturvårdsverkets regi.” Ja, Einar Larsson, kan man inte bifalla ett så måttfullt krav får man faktiskt räkna med att ens miljöintresse och centerns miljöiver inte tas riktigt på allvar.
Herr talman! Vi har bifallit dessa framställningar, herr Silfverstrand och fru Theorin, men vi har bara inte kunnat göra det med de formuleringar som återfinns i reservationen. Jag vill såsom exempel ta resonemanget om att kvävegödslingen stabilt ökar. Det är ett helt felaktigt påstående i reservationen. Jag har nöjt mig med att redovisa hur den stabilt minskar. 1976 kunde det bero på prisförändringarna i samband med oljekrisen. Men sedan dess har priset ökat, så det går inte att anföra det skälet, så som fru Theorin gör. Kan fru Theorin ge något exempel på att riksdagen genom sitt beslut har klavbundit regeringen i fråga om en utrednings sammansättning och direktiv samt när det gäller hur den skall arbeta? Jag tycker att utskottet har tillstyrkt dessa motioner på ett rejält sätt så långt man någonsin kan önska sig. Jag är rörd över den förståelse som herr Silfverstrand visar för det dilemma som han anser att jag befinner mig i. Jag tycker emellertid att jag inte är i något dilemma. Vi har uttalat vår sympati för farhågorna, och vi har överlämnat saken till det organ som har hand om detta och som vi verkligen har stort förtroende för.
Herr talman! Det är ytterst intressant att lyssna på Einar Larsson. En riksdag kan inte klavbinda en regering, menade han. I den socialdemokratiska reservationen krävs att frågorna om handelsgödseln skall behandlas av en särskild utredning. Vi har också pekat på vad en sådan utredning bör göra såväl långsiktigt som kortsiktigt. Einar Larsson framhöll i sitt förra inlägg att dessa frågor samt alla förslag till åtgärder snabbt skall utredas. Utskottsmajoriteten anför att frågorna, med hänsyn till utformningen av direktiven till naturresursoch miljökommittén, bör skickas dit, ”eftersom de sammanhänger med den moderna produktionstekniken inom jordbruket”. Ingenstans står det att man speciellt önskar att utredningen snabbt skall ta upp och diskutera en begränsning av användningen av handelsgödsel samt komma med ett förslag, vilket Einar Larsson tidigare försökte ge riksdagen ett intryck av. Jag förstår inte riktigt det resonemang som förs. Antingen menar man att åtgärder snabbt måste vidtas och då kräver man det i sitt yttrande eller också säger man att frågorna hänger samman med så många andra bitar och framför en förfärlig massa ursäkter för att man inte snabbt föreslår åtgärder. Det är precis vad den borgerliga majoriteten har gjort. Ni har velat skicka över problemet och gömma det i en långsiktig utredning. Ni har sagt att myndigheter och forskningsorgan skall ta sitt ansvar, men ni vill inte låta politikerna i Sveriges riksdag ta sitt ansvar och säga ifrån att nu brådskar det med begränsningen av användningen av handelsgödsel. Nu måste kunskaperna sammanställas, åtgärder övervägas och förslag komma fram snabbt. Skillnaden mellan oss och er är att vi kräver ett förslag om åtgärder mot användningen av handelsgödsel. Det ställer inte den borgerliga majoriteten upp på. Ord och handling bör vara samma sak, Einar Larsson.
Herr talman! Nu säger Einar Larsson i sitt senaste inlägg att motionerna egentligen har blivit bifallna. Omröstningen om en stund lär väl utvisa hur det förhåller sig med det.

Kan jag få ett konkret svar på den frågan? Einar Larsson tog inte upp sitt tidigare påstående om de vårdslösa formuleringarna. Eftersom jag inte fick något svar på den punkten får jag väl tolka honom på det sättet att uppgifterna är korrekta, och jag vill avslutningsvis understryka vad jag sagt med ytterligare ett par uppgifter som belyser det vi här diskuterar. Socialstyrelsen gav i fjol ut en liten skrift i serien Socialstyrelsen redovisar, som heter Nitrat och nitrit, tillförsel och omsättning hos människan. Där framgår det hur allvarligt problemet är. I den skriften står det klart att man bör eftersträva produktionsmetoder som håller nitrathalterna nere. I första hand är det nödvändigt att minska användningen av kvävegödsel.

Herr talman! Skillnaden i omdöme är här att medan motionärerna och reservanterna på förhand bestämt sig för att handelsgödsel och bönder och centerpartister bör bekämpas och inriktar sig på det, så kan utskottet inte nöja sig med den bedömningen. Vi har, som jag sade, i en mycket kvalificerad panel fått information om att sju eller åtta andra kraftiga föroreningskällor i samma grad kan vara orsak till en vattenförorening, inte minst när det gäller Därför tycker jag att Bengt Silfverstrand och andra gör sig skyldiga till en vårdslös formulering när de inriktar sig på en enda möjlig föroreningskälla, nämligen handelsgödseln. Jag säger att den är möjlig. Jag har inte försökt bortförklara den, men jag vill ha besked om hur det förhåller sig. Vad har Bengt Silfverstrand för stöd för att vattnet i ån är förorenat av enbart handelsgödsel, när det finns tusentals septiktankar som är anslutna till ån och vilkas kvalitet man inte har analyserat så noga. Men det är en större folkgrupp som berörs av det, så den kan man inte hoppa på så där som man kan göra med bönderna. Sedan är jag förvånad över att Bengt Silfverstrand i sju åtta år som aktiv kommunalman i Höganäs har låtit sig nöja med det förhållandet. Det bör kommunen åtgärda väldigt snabbt, och det finns många vägar att lösa problemet. Vad beträffar fru Theorins resonemang om den utredning som hon inte har tilltro till vill jag säga att det står på sex sidor i direktiven till denna utredning att den skall ta ställning till de frågor det här handlar om, och vattnet nämns som en mycket viktig naturresurs som utredningen också skall befatta sig med. Jag har nämnt de förnämliga experter just på vatten som finns med i utredningen. Närmare bifall till motioner kan man inte komma, och jag vill säga att det tillstyrkande som utskottsmajoriteten har gjort genom att föreslå riksdagen att skicka motionerna till naturresursoch miljökommittén innebär mer bifall än vad motionerna i förhållande till sin utformning förtjänar.

Herr talman! Det är två faktorer förutan vilka det över huvud taget inte hade varit möjligt att med vegetabiliska livsmedel försörja en oavbrutet växande världsbefolkning. Den ena —-den oss i tiden närmast liggande — är svensken Herman Nilsson Ehles arbete inom genetiken, som möjliggjort en långt driven sortförädling med sikte på högre avkastning. Men en sådan högre avkastning får vi sannerligen inte gratis. Det krävs medverkan av diverse kemiska och växtfysiologiska processer, varvid av olika grundämnen bildas näring i sådan form som vi kan tillgodogöra oss. Och här kommer den andra faktorn in i bilden —eller snarare den första, om vi skall ta hänsyn till tiden. Det är tysken Justus von Liebigs upptäckt för ungefär 125 år sedan, att man genom tillförsel på konstlad väg kunde ersätta vad man genom ökade skördar så att säga odlat bort av åkerjordens mineraliska beståndsdelar. Och inte bara det! Man kunde genom lämpligt avvägd övergödsling — något som noga skall skiljas från övergödning som innebär alltför rika gödselgivor — i viss mån reglera stråstyrkan. Man kunde vidare förbättra skördarnas kvalitet — inte minst mjölets bakningsegenskaper. Jag bör kanske betona att det bara är tillförselsättet när det gäller de skördeökande ämnena som är konstlat. Ämnena — huvudsakligen kväve, fosfor och kalium — är precis desamma som förekommer i naturlig gödsel. I denna måste dessa ämnen f. ö. först omvandlas till oorganiska föreningar innan de kan tas upp av växtligheten. Nu vill socialdemokraterna kraftigt begränsa användningen av handelsgödsel. Vad man menar med ”kraftigt” säger man försiktigtvis inte. Ett totalt slopande av handelsgödsel skulle innebära en skördenedsättning till hälften av den nuvarande. En 25-procentig minskning av handelsgödselgivorna skulle betyda ett skördebortfall på ca 10 96. Det är med andra ord inte några små ingrepp i jordbruket som aktualiseras. Det är ingrepp som helt skulle ställa den nu tillämpade jordbrukspolitikens effektivitetsprincip på huvudet. Det är fullkomligt enorma belopp som skulle krävas för att bekosta bortfallet av hälften av vårt jordbruks avkastning. Även om vi nöjer oss med en 25-procentig minskning av gödselgivorna — alltså ett avkastningsbortfall på 10 96 — blir det ändå inte fråga om småsaker. Vi har inom jordbruket uppdraget att skaffa fram livsmedel till vårt land och även till människor utanför våra gränser. Vilka skulle en sådan minskning gå ut över? Vilka skall man låta svälta? Är det av socialdemokraterna anförda motivet — kväveutlakning av hälsovådlig omfattning — verkligen så allvarligt att vi skall vrida utvecklingen 100 år tillbaka i tiden? På moderat håll anser vi inte det. De faror socialdemokraterna pekar på existerar, och de är fuller väl värda att tas på allvar. Men än så länge finns det så många frågetecken att vi inte kan finna de föreslagna åtgärderna befogade. Vi kan inte finna något motiv för att man bara inriktar sig på jordbruket. Statistiken kan som bekant tolkas på olika sätt. Det må vara hänt att den totala handelsgödselanvändningen fortfarande ökar. Men det säger oss i det här sammanhanget ingenting. Frågan är på vilka jordar spridningen har skett och om det där blivit en rubbning av balansen i det ekologiska systemet. Om det finns mer nitrat i marken än vad växtligheten kan ta upp är det ovedersägligen risk för utlakning, men det gäller om kvävetillförseln skett såväl med naturlig gödsel som med handelsgödsel eller genom biologisk fixering via bakterierna i baljväxter och i alträdens rötter. Det må som sagt vara att kurvan för förbrukningen fortfarande befinner sig i stigande, men det har tydligt planat av genom att man har minskat användningen på stora arealer under sista tiden, åtminstone för de sedan länge rationellt brukade enheterna. Jag skulle för min del vilja tolka den delen av statistiken så, att ökningen av förbrukningen nu ligger hos brukningsdelar som tidigare inte haft så stor förbrukning. Med andra ord: Det är jordar där det åtminstone teoretiskt inte bör vara något nitratöverskott, alltså en ganska liten risk för någon kväveutlakning. Hur vet man förresten att den påvisade nitratutlakningen härrör från just handelsgödsel? Den största utlakningen av alla kommer ju från helträda, där man inte gödslar med kväve alls. Jag är angelägen om att än en gång påpeka, att en ökad nitrathalt i våra vatten är värd att ta på allvar. Men som alltid i sådana här sammanhang frågar man sig härvid hur stor del av den föregivna nitratökningen som är reell och hur stor del som beror på alltmer förfinade mätmetoder. Vi kan från moderat håll inte finna någon anledning att lägga handelsgödselmedlen under produktkontrollnämnden, dvs. sätta likhetstecken mellan gödsel och gift. Från lantbruksuniversitet, från lantbruksnämnder, från hushållningssällskap, från centralföreningar och från andra, som har jordbrukets förnödenheter på sitt program, bedrivs en livlig rådgivning med sikte på att bringa jordarna i balans genom försöksverksamhet och genom propaganda för en på markkartering grundad gödsling. Det är den vägen vi menaratt vi skall gå: Ge hushållningssällskapen tillbaka de resurser för försöksverksamhet som de hade innan de av riksdagens socialdemokratiska majoritet en gång tvingades skära ned den. Sedan finns det naturligtvis, som socialdemokraterna framhållit, områden där problemen är särskilt svåra. Norr om Helsingborg och bortåt Billesholm har vi t.ex. ett sådant område, och Österlen är kanske ett annat. Det är områden med lätta sandjordar. Men skulle det uppstå allvarliga problem har man redan nu, både med stöd av vattenlagen och med hjälp av hälsovårdsoch miljöskyddslagar, möjligheter att gripa in. Kort sagt: Arbetet på att minska användningen av handelsgödsel pågår redan och har pågått sedan långt före den tid då socialdemokraterna väckte sin första motion i dessa frågor. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Hans Wachtmeister ansåg att det skulle vara ett alltför stort och farligt ingrepp i jordbruket att minska handelsgödselanvändningen, och så tog han vissa siffror som belägg för detta. Nu är det faktiskt på det sättet att naturvårdsverket har varit inne på tankar som innebär att man skulle kunna minska gödslingen med ungefär 25 96. Och mycket riktigt, som Hans Wachtmeister påpekar, skulle en sådan minskning få till följd ett skördebortfall på ungefär 10 96. Men naturvårdsverket fortsätter det resonemanget och konstaterar att vi har ett mycket stort svinn i hela livsmedelsprocessen, och med åtgärder på det området skulle vi mer än väl kunna ta igen vad vi förlorar. Så har vi också som bekant ett ganska stort skördeöverskott som nog skulle kunna tåla en viss reducering. Naturvårdsverket säger vidare — det lyssnade kanske inte Hans Wachtmeister så noga på, han belyste det åtminstone inte alls — att en sådan minskning skulle medföra en nedgång av utlakningsförlusten i minst samma omfattning som skördeminskningen. Där har vi alltså också en påverkan som skulle kunna innebära att skördeminskningen inte skulle få de skrämmande effekter som Hans Wachtmeister försöker utmåla. Hur vet man att gödslingen påverkar utlakningen, frågade vidare Hans Wachtmeister och tog därvid upp en del andra faktorer. Jag vill till detta säga att i de fall vi påstår att det finns ett klart samband har vetenskapliga undersökningar visat att så är fallet. Jag har bl.a. åberopat ett par sådana undersökningar, och jag tycker att det borde räcka för att vi skall vara överens om att problemet är väldigt allvarligt, och att man därför inte skall negligera hälsoriskerna. Man skulle faktiskt kunna tänka sig att angripa problemet genom att, förslagsvis såsom fältexperiment, just i de här ”riskområdena” göra en drastisk minskning av handelsgödselgivorna under ett antal år och sedan jämföra resultaten därifrån med resultaten från jordbruksområden på andra håll i landet både när det gäller skördeutfall och nitratförekomster. De som drabbas ekonomiskt genom detta skulle man kunna tänka sig att hålla ekonomiskt skadeslösa. Det finns alltså konkreta möjligheter att göra någonting, och vi har framfört en mycket måttfull begäran — jag vill understryka det — att man skall göra genomgripande undersökningar i ett par av de områden som är mest utsatta. Jag tycker att om man verkligen är intresserad av miljöproblem, så skulle det vara möjligt att uppnå politisk enighet i en sådan här fråga. Till sist vill jag också göra en kommentar till Einar Larsson, eftersom jag tidigare inte hade möjlighet att återkomma i fler repliker. Einar Larsson hänvisade till min kommunala erfarenhet och frågade varför det inte hade hänt något på det här området i min kommun, trots att vi där har just det här problemet. Jag skall gärna besvara detta och säga att vi har motionerat om nitratproblemet under en följd av år, men vi har borgerlig majoritet i kommunen - jag säger detta som en ren upplysning — och den har i mycket begränsad omfattning bifallit våra förslag. När det gällt de verkligt genomgripande förslagen till åtgärder har man icke bifallit våra förslag, utan de har blivit nedröstade.
Herr talman! Vi har inte alls några överskottsproblem när det gäller spannmål eller jordbruksprodukter över huvud taget. Vi har en svältande värld, och den omständigheten att våra nationalekonomer inte lyckats klara betalningsproblemen när det gäller att tillgodogöra sig våra livsmedel rättfärdigar inte på något vis att vi skulle skära ner vår livsmedelsproduktion. Herr Silfverstrand talar hela tiden om naturvårdsverket. Men naturvårdsverket är inte med här i kammaren, utan vi diskuterar nu vad vi har haft för oss i utskottet i fråga om den socialdemokratiska motionen. Vi har inom utskottet haft hos oss företrädare från lantbruksuniversitetet och därvid fått redogörelse för en hel del frågor i det här sammanhanget, och det är detta jag stöder mig på. Herr Silfverstrand har tydligen inte en aning om hur försöksverksamheten inom jordbruket går till, hur ytterligt omsorgsfullt det bedrivs försök i försöksringar inom odlarekretsar för att komma fram till hur man på bästa sätt skall undvika utlakningar, hur man skall kunna tillgodogöra sig handelsgödselmedlen och hur man skall dra nytta av erfarenheterna från gödslingsförsök över huvud taget. Vi kan inte komma mycket längre på den vägen. Möjligen skulle vi kunna göra det om vi får resurser, men dem har den socialdemokratiska regeringen tagit ifrån hushållningssällskapen genom hela den omorganisation som gjorts. Ge tillbaka dessa resurser, så skall vi använda dem till de ytterligare försök som finns att göra!
Herr talman! Jag är väl informerad om dessa förhållanden, och jag kan bara konstatera, herr Wachtmeister, att det tydligen inte alltid är så väl beställt med sakkunskapen. De praktiska förutsättningarna för att bättre kunna tillgodogöra sig kväve saknas fortfarande. Ta exemplet från 1977, då ungefär 350 000 ton kväve spreds inom jordbruket och 40 96 av detta kväve försvann till omgivningen, till vattnet och luften. Utlakningsförlusterna var alltså oerhört stora. Det problemet kan man inte bemästra. Där räcker alltså inte sakkunskapen till, det är ett faktum. Sedan vill jag säga att jag inte har framfört några förslag om att vi skall göra oss av med något skördeöverskott. Jag har bara konstaterat att det finns sådana förslag. Därvid åberopade jag bl.a. naturvårdsverket, och jag tycker det är viktigt att göra det, eftersom det finns seriösa förslag till hur man skulle kunna komma till rätta med problemet. Ge oss resurser, säger Hans Wachtmeister, och skjuter över problemet till den tidigare socialdemokratiska regeringen. Men det är ju det vi vill. Vi vill ju avsätta vissa resurser för att man skall kunna genomföra de här undersökningarna. Det är mycket modesta krav det rör sig om.
Herr talman! Det var roligt att höra att herr Silfverstrand går med på att den socialdemokratiska regeringen gjorde en kapital dumhet när den rev ned hela vår hushållningssällskapsorganisation. Hade ni låtit bli det, hade vi kanske hunnit litet längre i den här frågan vid det här laget. Kvävets kretslopp i naturen, herr Silfverstrand, är verkligen ganska väl utrett. Jag har själv hållit på litet med den frågan. Naturens lagar är, gudskelov skulle jag vilja säga, sådana att vi inte utan vidare kan ändra på dem. Om Bengt Silfverstrand beger sig litet längre norrut — han behöver inte bege sig närmare Nordpolen än upp till Smålandsgränsen — kan han om höstarna se på den s.k. Rallarrosen när den blommar ute på hyggena och på hallonen när de mognat. Båda visar tecken på en mycket kraftig ökning av nitrathalten i marken. Den kan vi aldrig göra någonting åt. Här blir det ofta ett klart överskott av kväve som sedan kommer ut i vattnet. Vad kan vi göra åt detta? Det finns inga möjligheter att göra någonting. Vi har att ta naturens lager sådana som de är.
Herr talman! Diskussionen om Rallarrosen får vi väl ta en annan gång. Jag konstaterar att socialdemokraterna vill angripa miljöproblemen där de förekommer, och jag konstaterar också att moderata samlingspartiet, centerpartiet och tydligen också folkpartiet inte vill vara med om att ta itu med de här viktiga miljöproblemen.
Herr talman! Nej, Bengt Silfverstrand, diskussionen om Rallarrosen skall vi ta nu. Vi skall angripa problemen där de finns och de finns just där Rallarrosen växer. Genom att dra in den växten i debatten har jag bara velat understryka att det finns saker som vi inte behärskar. Vi behärskar inte nitrifikationsprocessen i marklagren, utan det är en naturlig historia. Den utlakning som sker där kan vi inte få bukt med, ens med de finaste och största utredningar.

Herr talman! Olle Östrand har frågat mig när jag tänker vidta erforderliga åtgärder för att trygga sysselsättningen vid Nord-Malt AB i Söderhamn i enlighet med vad som aviserats i propositionen 1978/79:32 om åtgärder inom bryggeribranschen. I propositionen framhölls att jag senare hos regeringen skulle aktualisera vissa av de åtgärder som bryggeriutredningen föreslagit.
Bryggeriutredningen som avlämnade ett betänkande i augusti 1978 föreslog bl.a. åtgärder för att trygga fortsatt produktion och sysselsättning vid Nord-Malt AB i Söderhamn. Dessa bestod i en översyn av exportbidraget och importavgiften på malt. Dessutom skulle möjligheten prövas att avskriva hälften av uteliggande lokaliseringslån om 8 395 000 kr. i samband med att en översyn av ägarfrågan gjordes. På sikt borde också, enligt utredningen, den svenska maltproduktionen inom Nord-Malt och Pripps samordnas.
Därmed avsågs att statens jordbruksnämnd skulle få i uppdrag att se över grunderna för beräkning av införselavgift och exportbidrag för malt. Regeringen har nu gett jordbruksnämnden i uppdrag att göra en sådan översyn.
I proposition 1978/79:32 om åtgärder inom bryggeribranschen förutsatte föredragande statsrådet att jordbruksministern senare hos regeringen skulle aktualisera vissa av de åtgärder som bryggeriutredningen föreslagit och som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

Jag tänker då närmast på översynen när det gäller exportbidraget och importavgifterna. En förbättring härvidlag är nämligen nödvändig dels för att företaget skall kunna öka exporten till ca 20 000 ton per år, vilket är en av förutsättningarna för att det skall kunna överleva, dels också för att man skall kunna begränsa importen som nu ligger på ca 10 000 ton per år. Företaget skulle på så sätt få möjligheter att öka sin inhemska marknadsandel. Båda dessa åtgärder, i kombination med övriga åtgärder — jag betonar detta — har naturligtvis avgörande betydelse för fortsatt drift på Nord-Malt. I går fick jag siffrorna för företagets produktion 1978. Exporten låg på 11 000 ton, medan försäljningen i Sverige var 13 000 ton, varav 3 300 ton såldes till Pripps. Årsproduktionen var alltså ca 24000 ton. Det bör nämnas att möjligheterna att sälja malt till Pripps upphör från den 1 juli, eftersom Pripps nya mälteri då står färdigt. Jag har också fått uppgifter om det ekonomiska resultatet för 1978, som innebär en mindre förlust. Dessa uppgifter visar enligt min mening med all önskvärd tydlighet hur angeläget det är att förutsättningar omgående skapas för företaget att komma upp i en årsproduktion på minst 30 000 ton, vilket man också har kapacitet för. En översyn av exportbidraget och importavgifterna är då en viktig del av det åtgärdspaket som föreslås för Nord-Malt. Jordbruksministern säger i sitt svar att jordbruksnämnden fått i uppdrag att göra en sådan översyn, och jag vill därför fråga: När räknar jordbruksministern med att jordbruksnämnden blir klar med översynen, så att nya direktiv och riktlinjer kan utarbetas? Jag vill tillägga att det givetvis är lika viktigt att också övriga förslag som aktualiserades i propositionen och i utredningen genomförs. De förslagen gällde dels en avskrivning av hälften av uteliggande lokaliseringslån på 8,4 milj.kr., vilket skulle sänka företagets räntekostnader med 400 000 kr. per år, dels en översyn av ägarfrågan på så sätt att Brygginvest skulle gå in och förvärva 50 96 av aktierna i Nord-Malt. Det är som sagt lika viktigt att också dessa förslag snarast möjligt aktualiseras, och jag vill därför fråga jordbruksministern: Vid vilken tidpunkt kan man räkna med att övriga föreslagna åtgärder blir genomförda?
Herr talman! På frågan om när jordbruksnämnden kan vara färdig med sin översyn kan jag inte ange något exakt datum. Självfallet delar jag frågeställarens uppfattning om att en sådan översyn bör göras så snabbt som möjligt. När det sedan gäller Brygginvest kan jag meddela att detta företag med anledning av dagens regeringssammanträde kommer att bildas inom den allra närmaste tiden. I fråga om avskrivningen av en del av lokaliseringslånet på 8,4 milj.kr. kan jag säga att denna fråga f. n. bereds i industridepartementet. Något beslut har emellertid ännu inte fattats men kan komma att fattas inom den allra närmaste tiden.
Herr talman! Det var ju ett positivt besked att regeringen nu är i färd med att genomföra övriga delar av det åtgärdspaket som sammantaget är en förutsättning för att Nord-Malt skall kunna överleva. Även från regionalpo litisk synpunkt är det viktigt att det skapas förutsättningar för fortsatt drift vid Nord-Malt i Söderhamn. Jag kan nämna för jordbruksministern att över 600 personer går arbetslösa i området och att närmare 400 personer är sysselsatta i beredskapsarbete, vilket gör det mycket viktigt att varje arbetstillfälle blir kvar. Jag vill ännu en gång tacka jordbruksministern för svaret, och jag hoppas att det positiva svar jag har fått även innebär att regeringen snabbt arbetar på att helt genomföra nämnda åtgärdspaket. I annat fall får jag väl återkomma.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat mig om de uppgifter i pressen är riktiga som anger att jag inte avser att ställa krav på skogsvårdskonton. Regeringen kommer inte att lägga fram något förslag om obligatorisk avsättning av pengar på särskilda skogsvårdskonton. Detta meddelade jag pressen förra torsdagen.

Herr talman! Först ett tack för svaret som alltså bekräftar de uppgifter som lämnats i massmedia. Jag har i min fråga hänvisat till 1973 års skogsutredning, och det har jag gjort därför att de viktigaste instrument som skogsutredningen föreslog för att öka skogsproduktionen var dels en ny skogsvårdslag, dels ett system med ett för varje skogsfastighet obligatoriskt skogsvårdskonto. Till detta konto skulle, menade man, avsättas pengar för att betala de återväxtåtgärder som den nya skogsvårdslagen föreskriver. Alla vi som har tagit del av vad den nya skogsvårdslagen innefattar vet ju att vi nu äntligen får en skärpt lag. Men denna skärpning blir helt verkningslös, om det inte samtidigt skapas resurser för att se till att lagen verkligen följs, och här skulle de föreslagna skogsvårdskontona komma till användning. Det är mycket förvånande att jordbruksministern, som själv är skogsägare och som under hösten har bevittnat den dåliga skogshygien som i hög grad bidragit till de insektsangrepp vi fått bl.a. i mitt hemlän, inte vågar följa skogsutredningens förslag. Jag tror att Eric Enlund innerst inne har klart för sig att det knappast kan anses vara en belastning för skogsägarna, om man i samband med avverkningar måste reservera medel, som kan behövas för att fullfölja sina skyldigheter enligt skogsvårdslagen. Vilka motiv har egentligen statsrådet för att inte våga ansluta sig till skogsutredningens förslag? Är det möjligen rädsla för att stöta sig med de skogsägare som sköter sitt skogsinnehav? Vilket är motivet för att man inte kan ta ett enda av de initiativ som är nödvändiga för att vi skall kunna följa intentionerna i den nya skogsvårdslagen?
Herr talman! Gunnar Olsson har i sin fråga inte efterlyst de motiv som ligger bakom mitt ställningstagande när det gäller skogsvårdskonton. Detta tolkar jag så, att han är enig med mig om att den frågan bör debatteras när propositionen är skriven och ligger på riksdagens bord. Beträffande det svar som jag har givit framgår det av frågans formulering att Gunnar Olsson kände till detta redan när han skrev frågan.
Herr talman! Jag är väl medveten om att den här frågan kommer upp på nytt när propositionen har lagts fram. Men när man, som statsrådet gjort, så starkt gått ut i massmedia och sagt — det bekräftades ju också här i dag — att regeringen inte avser att föreslå ett skogsvårdskonto i enlighet med skogsutredningens rekommendationer, måste det finnas motiv som skulle kunna redovisas redan i dag. Gör man ett uttalande till massmedia som det som nu gjorts måste det ligga klara motiv bakom.
Herr talman! Motiven kommer att redovisas i den proposition som regeringen så småningom ämnar förelägga riksdagen.
Herr talman! Det är verkligen förvånande att ett statsråd gör ett sådant uttalande utan att kunna redovisa motiven. Låt mig bara hänvisa till förhållandena i grannlandet Norge, där man sedan många år tillbaka har avsatt pengar för finansiering av skogsvårdsåtgärder. I Sverige har vi nöjt oss med ett vanligt skogskonto, som inte ger den minsta garanti för att de avsatta kontomedlen kommer till användning för skogsvården. Trots detta säger regeringen att den inte törs ansluta sig till skogsutredningens förslag. Det måste redan i dag finnas motiv som statsrådet känner till. Frågan är bara om statsrådet vill vara ärlig och ange dessa motiv.
Herr talman! Gunnar Olssons påstående att regeringen inte törs ange motiven är felaktigt. I det förslag som kommer att läggas fram upptas en rad åtgärder, främst en skärpning av skogsvårdslagen, som betydligt kommer att förbättra förutsättningarna för en effektiv skogsvård här i landet.
Herr talman! Det är tråkigt att man inte kan få svar på en så konkret fråga som den som jag ställde. Jag tycker att det här är ett klart uttryck för brist på initiativförmåga inom en regering, som inte vågar stöta sig med någon kategori, utan som bara går in för att klara balansakten fram till valet. Detta är alltså motivet till att vi inte får något besked.
Herr talman! Gunnar Olsson har fått ett klart besked på den fråga som han ställde.

Herr talman! Allan Åkerlind har frågat mig om jag delar uppfattningen att Barbie-dockor är så olämpliga att de bör förbjudas. I motiveringen till frågan påstås att lekmiljörådet har uppnått ett partiellt förbud mot krigsleksaker och att en representant för lekmiljörådet i samband därmed har uttalat sig mot leksaker av typ Barbie-dockor. Konsumentverket och lekmiljörådet har — i enlighet med riksdagens intentioner — träffat en överenskommelse med leksaksbranschen att försäljningen av vissa krigsleksaker skall upphöra fr.o.m. den 1 december 1979. Det är alltså inte fråga om något förbud utan om en överenskommelse. Enligt vad jag har inhämtat är lekmiljörådets avsikt inte att åstadkomma något förbud mot Barbie-dockor. Lekmiljörådet, som har ett gott samarbete med leksaksbranschen, strävar efter att genom frivilliga överenskommelser — och här citerar jag regeringens föreskrifter för rådet — åstadkomma ”att ändamålsenligt lekmaterial tillverkas och saluföres”. Mitt svar på Allan Åkerlinds fråga är nej.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Jag är mycket glad över att kunna notera att socialministern delar min uppfattning att förbud mot t.ex. Barbie-dockor inte är lämpligt. Nu säger socialministern dock att det inte är fråga om något förbud utan om en överenskommelse. Men den överenskommelse som initierats av lekmiljörådet verkar ju i praktiken som ett förbud. Vi är ju alla på det klara med att det, om lekmiljörådet inte får som det vill genom frivilliga överenskommelser, i bakgrunden finns ett hot om att man kan uppnå detta förbud genom beslut på ett högre plan. Med det hotet i bakgrunden kan man naturligtvis uppnå olika överenskommelser. Jag vill då ställa frågan om allt som är i något avseende olämpligt också skall förbjudas. Man har nu beträffande krigsleksaker fått till stånd en överenskommelse, innebärande att försäljningen av en del av dessa förbjuds medan en del är tillåtna. I tidningen Expressen avbildades t.ex. sex olika pistoler, varav tre var förbjudna och tre tillåtna. Lekmiljörådets representant har nu uttalat att man skall ta itu med Barbie-dockorna. Man har också sagt att man därefter skall ta upp andra plastleksaker, t.ex. i form av verktyg, febertermometrar och liknande. Jag tycker att en sådan utveckling verkligen är oroande. Skall vi förbjuda olika slags leksaker av plast bara därför att de går sönder? Man kan fråga om det är bättre att barnen har hårda leksaker, som de kan slå varandra med. Jag köper t.ex. hellre en ”snöspade” av plast till min treåring än en av metall, trots att plastspaden är bräcklig. Barnen kan ju lättare skada sig på den hårdare spaden av metall, som också har vassa kanter. Jag menar att varje myndighetsingrepp i en fri marknad bör undvikas. Vi skall vara försiktiga med förbud och använda sådana — även om de kallas för överenskommelser — bara när det är starka skäl för detta. Jag tycker därför nu att det finns vissa skäl som talar för att förbjuda lekmiljörådet.
Herr talman! Den som är minnesgod vet att Allan Åkerlind var motståndare till inrättandet av lekmiljörådet, och det är mot den bakgrunden föga förvånande att han nu vill avskaffa det. Jag beklagar det med tanke på de många positiva insatser som lekmiljörådet har gjort. Allan Åkerlinds uppfattning vann emellertid vid det föregående tillfället inte gehör och så kommer säkerligen inte heller nu att bli fallet, om Allan Åkerlind vidhåller sin mening. Nu säger Allan Åkerlind att den träffade överenskommelsen egentligen är ett förbud. Om jag inte är fel underrättad, röstade Allan Åkerlind själv för det riksdagsuttalande som i och med denna överenskommelse har fullföljts. Skall lekmiljörådet nu behöva ta emot kritik för att det gör det som riksdagen har begärt, nämligen träffar en frivillig överenskommelse, något som Allan Åkerlind själv har röstat för? Jag fattar inte logiken i detta. Vidare är vi självfallet ense om att man inte skall förbjuda allt som är olämpligt. Det har här inte skett, och det har inte heller ifrågasatts. Jag skulle vilja ställa en motfråga till Allan Åkerlind. Det sägs i motiveringen till frågan att det enligt tidningsuppgifter har gjorts uttalanden till förmån för ett förbud mot Barbie-dockor. Jag skulle vilja fråga: Vad grundar frågeställaren sina påståenden på i det avseendet? Vad är det för uppgifter, och har det inte funnits möjlighet att kontrollera innan man ställer en fråga i Sveriges riksdag att lekmiljörådet inte är anhängare av ett förbud mot Barbie-dockor?
Herr talman! Jag grundar min fråga på artiklar från olika tidningar. Jag har 1. ex. i min hand en artikel i Expressen av den 9 januari, där Eva Insulander från lekmiljörådet har uttalat sig. Jag har kontrollerat uppgifterna med henne per telefon. När det gäller omröstningen om förbudet mot krigsleksaker misstar sig Gabriel Romanus. Jag har nämligen inte röstat för att de skall förbjudas. Tvärtom har jag alltid varit motståndare till onödiga förbud och kommer att vara det även i fortsättningen. När det gäller lekmiljörådet har jag en gång motionerat om att det inte skulle inrättas. Vad som nu inträffat stöder min åsikt att den motionen borde Nr 68
Herr talman! Till den del det här handlar om förbud vill jag slå fast att varken regeringen eller lekmiljörådet är för något förbud mot de aktuella leksakerna, och något sådant har inte heller föreslagits. Sedan gäller det faktiskt inte bara det, utan det gäller också i viss mån hederlighet och riktiga uppgifter. Jag har här en artikel i Expressen, som Allan Åkerlind tydligen är läsare av. Artikeln var införd dagen innan Allan Åkerlind ställde sin fråga. Den innehåller en intervju, varav framgår att den tjänsteman det här gäller har uttalat sig mot ett förbud. Dessutom har jag fått en helt annan uppgift om det samtal som herr Åkerlind här refererar till, nämligen att tjänstemannen skulle ha klargjort för Allan Åkerlind att hon inte är anhängare av något förbud mot de här dockorna. Då skall man inte framföra sådana uppgifter i en fråga i Sveriges riksdag.
Herr talman! Jag har framfört de uppgifter som jag har fått och på det sätt jag uppfattat dem. Om herr Romanus har fått andra uppgifter, kan jag inte hjälpa det. Men jag är tacksam för att herr Romanus på regeringens vägnar har svarat på min fråga att något förbud inte är aktuellt. Jag hoppas att den linjen kommer att följas av lekmiljörådet också, i den mån rådet får tillfälle att fortsätta sin verksamhet.
Herr talman! Här skall vara korrekta uppgifter även i ett annat avseende. För det första: Enligt voteringsprotokollet från det tillfälle då riksdagen uttalade sig för en frivillig överenskommelse med leksaksbranschen röstade Allan Åkerlind för det segrande förslaget, och det är det som lekmiljörådet nu har fullföljt. Därför borde rådet inte få kritik av Allan Åkerlind. För det andra har alltså vederbörande tjänsteman både offentligt och till Allan Åkerlind sagt att hon inte föreslår något förbud mot de här leksakerna. Därför tycker jag inte det är bra stil att i en offentlig fråga till regeringen beskylla vederbörande för att vara anhängare av ett sådant förbud. Man får vara hur arg som helst på lekmiljörådet, men om Allan Åkerlind vill bekämpa det så skall det ske med blanka vapen.
Herr talman! Jag säger till socialministern att jag har framfört de uppgifter jag har fått. Jag har alltid försökt strida med blanka vapen. Det kommer jag att fortsätta med. Om jag har uppfattat det här fel — vilket socialministern påstår — så beklagar jag det. 59 Men jag upprepar att jag är tacksam för att socialministern säger att han delar min uppfattning att här skall det inte vara fler förbud.

Herr talman! Carl Lidbom har frågat mig om regeringen kommer att lägga fram ett förslag till lag om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia före utgången av propositionstiden i vår. Svaret är ja.
Kommer regeringen att lägga fram ett förslag till lag om förbud mot investeringar i Sydafrika och Namibia före utgången av propositionstiden i vår?

Herr talman! Beskedet var kort, kategoriskt och positivt. Jag är tacksam för det. Det känns skönt att det har skapats klarhet i denna fråga, eftersom det har förekommit litet egendomliga turer tidigare. När Sydafrikautredningens betänkande gick ut på remiss föreföll man att välja remissinstanser och lägga upp remissen så att det skulle skapas förutsättningar för att säga nej eller förhala frågan. Sedan har det under relativt sen tid förekommit litet svävande uttalanden av olika statsråd i ämnet. Men nu är ställningstagandet tydligen klart. Det som kanske framför allt har varit oroande är att det har dragit ut så mycket på tiden med de överläggningar som handelsministern har haft med näringslivet. I och för sig förebrår jag inte ett ögonblick handelsministern för att ni har försökt få näringslivet med på noterna, men det var viktigt att förhandlingarna inte drog ut på tiden så att regeringen i realiteten förlorade möjligheten att skriva en proposition som riksdagen kan pröva under våren. Nu har vi alltså fått handelsministerns löfte om att denna proposition kommer. För oss var detta rätt väsentligt. Det var av avgörande betydelse att få veta om vi skulle behöva motionera för att riksdagen skulle ha ett underlag för att lagstifta mot investeringar i Sydafrika eller om regeringen verkligen skulle komma i tid med sitt eget förslag. Vi har nu fått löftet, och det är bra. Låt mig bara tillägga en sak här och något närmare precisera min fråga i anslutning därtill. Det är rätt knappt om tid kvar, om man skall iaktta propositionstiden. Enligt vad jag har förstått har regeringen för avsikt att anlita lagrådet för prövning av det förslag som ni så småningom kommer fram till. Det kan finnas goda skäl för detta. Regeringen bestämmer i och för sig om den vill höra lagrådet eller inte, men den bestämmer inte hur lång tid lagrådet har på sig för sin prövning. Därför krävs det att regeringen vidtar vissa mått och steg, så att den inte i sista ögonblicket blir överspelad och finner att lagrådet inte hinner med sin prövning i så god tid att det hinner bli någon proposition före propositionstidens utgång — det vore ju förargligt! Man kan 1. ex. styra remissen till lagrådet så, att man ber att få vissa upplysningar eller synpunkter på vissa tekniska ting men befriar lagrådet från mödan att yttra sig om exempelvis folkrätt och annat som alltför många redan tidigare har uttalat sig om. Nu skall jag naturligtvis inte lägga mig i hanteringen i detalj, men jag skulle vilja ha absolut fastslaget att det här är ett löfte, så att regeringen inte under en eller annan förevändning sedan kommer och säger att den tyvärr inte hann eller att lagrådet tog så lång tid på sig att det inte går att komma med något sådant lagförslag. Det vore fint om jag kunde få den bekräftelsen.

Herr talman! Det är roligt för mig att veta att Carl Lidbom är lika angelägen som regeringen om att en proposition i den här frågan kommer att kunna läggas fram i sådan tid att vårriksdagen hinner behandla den och lagen träda i kraft från den 1 juli. Jag kan garantera Carl Lidbom att vi kommer att iaktta all den försiktighet som är nödvändig för att lagrådsremissen och propositionen skall komma fram på det sätt som jag här har beskrivit. Någon oklarhet om regeringens ställningstagande har inte ett ögonblick varit för handen. De uttalanden som ledamöter av regeringen vid olika tillfällen har gjort i frågan har varit fullständigt kongruenta, alltså sammanfallande, och uppfattningen inom regeringen om hur frågan skulle behandlas har inte i något enda avseende varit föremål för diskussion, utan enigheten där har varit fullständigt total; jag vill bara understryka det. Den oklarhet som Carl Lidbom har talat om har han möjligen själv försökt skapa genom några artiklar och andra uttalanden i tidningar, mer dem får han ju också stå för själv. Förhandlingarna har pågått en tid sedan den nya regeringen tillträdde. En av de första åtgärder som jag vidtog när jag blev handelsminister var att ta initiativ för att nå den lösning som Sydafrikautredningen och andra instanser hade uttalat sig för som den bästa lösningen, nämligen en kombination av kapitalexportförbud och en lag om informationsskyldighet tillsammans med en frivillig överenskommelse från företagens sida. När det visade sig inte vara möjligt att nå en sådan frivillig överenskommelse fanns det icke något annat alternativ än att lägga fram ett lagförslag i huvudsaklig överensstämmelse med Sydafrikautredningens förslag. Ett sådant förslag kommer. Jag kan alltså i det avseendet ge Carl Lidbom ett i alla tänkbara avseenden lugnande besked.
Herr talman! Först och främst: Låt oss inte gräla om det förflutna och om olika regeringsuttalanden här! Det är inte jag som har hittat märkliga motsägelser mellan olika regeringsledamöter. Det har också vissa tidnings organ gjort, när de kunnat konstatera att den ena dagen uttalar sig utrikesministern på ett visst sätt och den andra dagen säger handelsministern att det inte är klart. Men låt oss stryka ett streck över detta, eftersom det väsentliga är att det nu är klart. Av vad jag sade här nyss framgick det väl alldeles tydligt att jag inte heller har förebrått handelsministern för att han har gått in i överläggningar med näringslivet för att försöka uppnå en lösning som från administrativa synpunkter i och för sig är bättre än lagstiftning om investeringsförbud. Jag säger bara att när man inte lyckats få näringslivet att medverka, måste man nu naturligtvis lagstifta. Jag är helt nöjd med det löfte som handelsministern har gett.

Herr talman! Jag vill med glädje och tillfredsställelse konstatera att den stora enighet som tidigare funnits inom riksdagen i den här frågan alldeles uppenbart alltjämt är rådande.

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat mig om regeringen avser försöka sälja komponenterna till Oskarshamnsverkets reaktor 3 till Turkiet. AB Asea-Atom och STAL-LAVAL Turbin AB har till en turkisk köpare offererat ett kärnkraftblock i storleksklassen 600 MW. Förhandlingar mellan säljare och köpare om leveranser pågår f. n. Denna fråga har inget samband med frågan om Oskarshamnsverkets reaktor 3. Regeringen har ingen möjlighet att förfoga över komponenterna till denna reaktor. Svaret på frågan är därför nej.

Herr talman! Jag ber att få tacka energiministern för svaret på min fråga. När vi i december i pressen läste om det officiella statsbesöket från Turkiet nämndes det om leveranser för kraftproduktion. Det angavs också att O 3, till vilken mycket redan tillverkats, skulle kunna komma i fråga för försäljning. Nu är ju inte staten ekonomiskt inblandad i OKG, och därför går det inte för staten att här sälja något som man inte äger. Det hade krävts förhandlingar. Men eftersom Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB säger bestämt nej till att frånsäga sig koncession och den rätt man har att bygga aggregat nr 3 ställer man sig ändå vissa frågor. Det svar jag fått är att regeringen inte har någon möjlighet att förfoga över komponenterna till denna reaktor. Och så långt är jag nöjd med svaret. Men jag skulle också vilja säga att om villkorslagens bestämmelser nu uppfylls för Ringhals och Forsmark så gör de det också för O 3. Och det vet såväl energiministern som OKG och Oskarshamns kommun, som sagt ja till byggandet. Enligt tidigare uttalanden av energiministern finns det redan tillverkade komponenter till O 2 för 300 milj.kr. Värdet av ytterligare kontrakt för leveranser är 2 300 milj.kr., och 25 000 årsverken har man räknat med för byggnationen. Men varför sådana här spekulationer om försäljning till Turkiet som nu uppkommit? Sedan 1976 ligger OKG:s bygge som ett stadsplaneärende hos regeringen, hos bostadsdepartementet. Det är ett stadsplaneärende där alla underinstanser har tillstyrkt. Rent formellt skall regeringen fastställa planen — det är allt som behövs. Men det har inte blivit gjort. Om nu alla andra villkor för byggnationen av reaktor 3 i Oskarshamn blir uppfyllda så är det en fastställelse av en tre år gammal stadsplan som bromsar ärendet. Och trots upprepade påstötningar ligger ärendet ännu i dag på förmiddagen utan åtgärd. Det är sådant som gör att man undrar vad regeringen tänker göra med den kraftverksutbyggnad som såväl kraftverksföretag som kommun och ett stort antal för sysselsättningens skull inblandade människor vill skall få komma i gång. Jag vill fråga energiministern nu om han vill medverka till att det hinder som stadsplaneärendet utgör undanröjs så att också aggregat 3 i Oskarshamn kan komma till stånd och bidra till energiförsörjningen.
Herr talman! Jag har till det sistnämnda ingen annan kommentar än den att regeringens förslag vad gäller kraftsverksutbyggnad här i landet kommer att redovisas i den energiproposition som redan är utlovad till riksdagen. Jag vill också konstatera att den frågan inte har något samband med den fråga som herr Rosqvist ursprungligen ställde till mig, nämligen frågan om försäljning av en reaktor till Turkiet. Och som jag redan gett besked om i mitt svar är det en sak som inte har något samband med Oskarshamnsverkets aggregat 3.
Herr talman! Det är riktigt att den sista frågan som jag ställde inte direkt framgår av det ärende som jag först aktualiserade, nämligen försäljningen av komponenter till Oskarshamnsverkets reaktor 3. Indirekt gör den dock det i och med att man inte får något besked från regeringen och genom att regeringen på det här sättet ligger på ärendet i ett annat departement, som inte fastställer ifrågavarande stadsplan. Man skulle kanske kunna sätta i gång med det här bygget. Är det så regeringen vill ha det? I så fall blev det kanske landets största svartbygge. När länsstyrelsen hänsköt detta ärende till regeringen för fastställelse hade man väl väntat sig att man skulle få ett besked. Det har man inte fått, och detta tycks vara den hake som stoppar byggnationen. Jag förutsätter ändå att regeringen mot bakgrund av de stora investeringar som ligger i Oskarshamnsverket, och mot bakgrund av vad som på senare tid har hänt inom energiförsörjningen, inser att också utbyggnaden av Oskarshamnsverket måste få komma till stånd. Det var därför jag ställde min följdfråga. Uteblivet besked om stadsplaneärendet är vad som f. n. hindrar bygget från att komma i gång, under förutsättning att villkorslagens bestämmelser blir uppfyllda vad gäller Forsmark och Ringhals.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat mig om dels min bedömning av önskvärdheten av att satsa på svenska vindkraftverk i storleksordningen 8-20 kW, dels — om bedömningen är positiv — vilka åtgärder från statliga organs sida som jag bedömer som önskvärda för att inom rimlig tid få sådana produkter på marknaden. Till att börja med vill jag slå fast att vindkraften i huvudsak befinner sig på ett utvecklingsoch försöksstadium. Vindkraften kan i framtiden möjligen få viss betydelse för vår elförsörjning, om vi utnyttjar den i form av större aggregat — på 2-4 MW — som levererar el direkt till elnätet. Vindkraftverk av den storleken finns i dag inte i kommersiell drift i något land. Insatserna inom det nuvarande statliga energiforskningsprogrammet, som ju riksdagen har fastställt, gäller främst sådana aggregat. Syftet med detta program är att vinna kunskap och erfarenhet för att sedan — förhoppningsvis — kunna gå vidare. Vindkraften kan också utnyttjas genom små vindkraftverk av storleken 8-20 kW. Vissa fabrikat säljs f.n. på den svenska marknaden. Sådana vindkraftverk kan tänkas få betydelse för den enskilda energiförsörjningen i vissa delar av landet. De kan emellertid aldrig ge mer än ett marginellt bidrag, en halv procent eller mindre, till den totala elförsörjningen. När det gäller små vindkraftverk skiljer man på nätanslutna och icke nätanslutna aggregat. De ekonomiska förutsättningarna bedöms av experterna något olika. Gemensamt gäller dock att kostnaderna för elproduktionen tycks bli relativt höga, att marknadsuppskattningarna f. n. är osäkra och att ytterligare utvecklingsarbete är nödvändigt. Detta torde, inkl. praktiska prov, ta ännu några år. Vissa redan vidtagna åtgärder som kan vara av betydelse för små vindkraftverk kan dock nämnas. Inom ramen för det stöd som statens industriverk förmedlar till prototyper och demonstrationsanläggningar inom energiområdet kan bidrag lämnas till bl.a. prototypanläggningar avseende små vindkraftverk. Detta har också skett. : Vidare kan det från det särskilda anslaget för främjande av landsbygdens elektrifiering lämnas bidrag till uppförande av lokala anläggningar, t.ex. små vattenkraftverk och små lokala vindkraftverk. Slutligen bör nämnas att regeringen avser att låta utreda vissa frågor i samband med kraftverksägarnas leveranser till eldistributionsnätet av elenergi som genereras i lokala kraftproduktionsanläggningar. Jag skulle alltså kunna sammanfatta vad jag nu har sagt så att det är för tidigt både att säkert bedöma de små vindkraftverkens förutsättningar och att ange vilka åtgärder utöver de nyss nämnda som eventuellt kan komma att bli önskvärda.

Herr talman! Tillåt mig att framföra ett uppriktigt tack till energiministern för hans utförliga och relativt positiva svar på min fråga. Det är väl emellanåt så att det här frågeinstitutet används som ett sätt att tråka ministrar. Detta har i det här fallet inte varit min avsikt, utan min fråga bottnar i en allmän nyfikenhet och kanske en viss lust att få saken en smula populariserad, om jag får säga så. Ute på Värmdö, där jag har glädjen att bo, har jag på en höjd i närheten av vårt hus funnit resterna av en gammal kvarn. Eftersom det blåser en hel del utåt skärgården, så mycket ibland att träd faller omkull och river ned ledningar, så är det inte helt ovanligt med avbrott i elströmmen. Jag har då funderat på om man skulle kunna parera det genom att ha ett eget litet vindkraftverk gående där kvarnen stått. Jag har därför noga läst de utmärkta böcker om vindenergi och små vindkraftsaggregat som nämnden för energiproduktionsforskning gett ut 1977 och 1978. Uppenbarligen finns utmed den svenska kusten och kring större sjöar i Sverige betingelser för att utnyttja vindkraftverk i storleksordningen 8-20 kW under vissa ekonomiska förutsättningar. Jag skrev därför till nämnden för energiproduktionsforskning och frågade om det fanns sådana att köpa och fick som svar en förteckning på huvudsakligen från utlandet importerade vindkraftverk, som dock knappast motsvarade de prestanda som nämndens utredningar anvisade. Flertalet verkar litet klena. När man ändå i utredningarna beräknat att det skulle kunna finnas avsättning för 5 000-10 000 sådana enheter i vårt land, har det förefallit mig tänkbart att en sådan produktion skulle kunna komma till stånd inom landet, kanske inom industrier som drabbats av sysselsättningsminskningar. Detta var anledningen till min fråga. Sedermera har det av uppgifter i pressen framgått att de stora vindkraftverk som man tidigare talat om, och av vilka ett exemplar uppförts i Älvkarleby om jag har förstått rätt, har visat sig mindre lönsamma än man hoppats och att man därför inte kan gå fram lika frejdigt i experimenterandet som man hade tänkt sig. Jag har då frågat mig om man inte här som eljest skulle kunna, med experiment i liten eller halvstor skala, komma fram till resultat som vore nyttiga — på vägen mot större experiment. Personligen har jag trott att om man initialt kunde få till stånd ett ekonomiskt skohorn för både producenter och konsumenter skulle vi kanske komma ett stycke framåt i utnyttjandet av de förnyelsebara energikällorna. Energiministerns svar är klart men ändå enligt mitt sätt att se litet i mest avvaktande laget. Jag hoppas att energiministern skall få tillfälle att gå fram med ytterligare stimulansåtgärder. Även om tillskottet till den totala energibalansen naturligtvis är litet, kan det i alla fall vara till glädje för ett stort antal enskilda konsumenter.
Herr talman! Jag har i och för sig inga invändningar mot det som Gunnar Biörck här sade. Det är alldeles riktigt att de små vindkraftverken kanske kan få sin största betydelse just på mer avsides belägna orter, på öar eller andra ställen där det av olika skäl kan vara svårigheter med den centrala eldistributionen. Vi skall dock ha klart för oss — och det tror jag att Gunnar Biörck har — att den totala omfattningen av denna produktion inte är så stor. 5 000-10 000 enheter låter ganska mycket, men även om det skulle bli 10 000 sådana vindkraftverk motsvarar det i bästa fall ett tillskott till den svenska energiförsörjningen om ca 0,4 tWh. Det är någon dryg procent av den totala elförbrukningen här i landet f. n. och bara någon promille av den totala energiförbrukningen. Det totala tillskottet är alltså mycket litet, men det kan ha sin betydelse på vissa orter. Utvecklingsarbetet bedrivs på två olika nivåer. Den ena delen av forskningen avser de större vindkraftverken, där problemen är av en annan art än när det gäller de små och där också en rad miljöoch säkerhetsproblem måste noga prövas. Bl. a. kan det ibland blåsa för mycket för att det skall vara riktigt tilltalande. Vidare bedrivs ett utvecklingsarbete när det gäller de små vindkraftverken, med sikte på bl.a. att få i gång en svensk produktion. Jag tror att de anslag som redan har getts enligt det utvecklingsprogram som antogs av riksdagen förra året är av sådan storlek att det räcker för de projekt som f.n. finns inom räckhåll. Här är det också fråga om att ha kvalificerad personal och liknande resurser till sitt förfogande.
Herr talman! Jag tackar för denna komplettering av svaret. Jag hoppas bara att man kan få till stånd en dialog mellan producenter och tänkbara konsumenter, så att efterfrågan utifrån på något sätt kan dokumenteras. Personligen har jag haft en känsla av att det här i alla fall vore en uppslagsända i sysselsättningspolitiken.

Herr talman! Stig Alemyr har frågat industriministern vilka åtgärder han avser att vidta för att förmå Saint Gobain Industries att infria det löfte som gavs år 1974 och som upprepades år 1976 att bevara sysselsättningen i Emmaboda. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Till en början vill jag bekräfta riktigheten av de uppgifter som Stig Alemyr har lämnat i anslutning till sin fråga. Sysselsättningen vid Emmaboda Glasverk har successivt minskat alltsedan år 1974, och det föreligger risk för en ytterligare nedgång under den närmaste tiden. I december 1978 fattade styrelsen i AB Emmaboda Glasverk beslut om att inleda förhandlingar enligt medbestämmandelagen om en rekonstruktion av företaget. Rekonstruktionsplanen syftar bl.a. till en väsentlig minskning av antalet anställda vid företagets anläggning i Emmaboda. Statens representant i styrelsen har reserverat sig mot beslutet och förklarat sig inte kunna medverka till något beslut som innebär en ytterligare minskning av sysselsättningen vid glasverket i avvaktan på en redovisning från Saint Gobains sida om hur de långsiktiga sysselsättningsfrågorna skall lösas. Statens suppleant i styrelsen, som också är ombudsman i Svenska fabriksarbetareförbundet, har anslutit sig till detta uttalande. Regeringen känner självfallet en stark oro över den negativa utvecklingen vid glasverket i Emmaboda. För att markera detta har jag ansett det motiverat att i ett brev till ledningen för Saint Gobain utveckla min syn på hithörande frågor. I brevet, som avsändes den 21 december 1978, har jag lämnat en redogörelse för bl.a. sysselsättningsutvecklingen vid glasverket i Emmaboda. Mot denna bakgrund har jag erinrat om de förutsättningar som gällde då Saint Gobain övertog Emmaboda Glasverk och om de utfästelser om sysselsättningen som Saint Gobain har lämnat till företrädare för den svenska regeringen såväl år 1974 som år 1976. Jag har understrukit att den svenska regeringen fäster stor vikt vid dessa utfästelser. I brevet har jag vidare berört de åtgärder som Saint Gobain hittills har vidtagit för att ersätta bortfallet av arbetstillfällen och påpekat att resultaten ännu är blygsamma. Jag har därför bett ledningen för Saint Gobain att redovisa sin syn på de frågor som jag har tagit upp i brevet och redogöra för de ytterligare åtgärder som kommer att vidtas för att ersätta bortfallet av arbetstillfällen i Emmaboda kommun. Jag har hemställt om svar på brevet före utgången av januari månad 1979. Något svar på brevet har ännu inte kommit. att bevara sysselsättningen vid AB Emmaboda Glas
Herr talman! Jag skall be att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag vill gärna säga att det är utomordentligt bra att regeringen har tagit direktkontakt med företaget. Vid tidigare tillfällen när jag ställt frågor till den dåvarande trepartiregeringen har inte den handlingskraften visats. Jag vill gärna uttala min tillfredsställelse över att statsrådet Wirtén tar itu med frågan på det här sättet. Självfallet beklagar jag att det ännu inte kommit något svar från Saint 'Gobain och att vi i dag därför inte kan diskutera något åtgärdspaket. Det är självklart, herr talman, att jag återkommer med en fråga till statsrådet när det har kommit svar från Saint Gobain. Dagens tidningar rapporterar att en delförhandling nu startar om en neddragning av arbetsveckan till korttidsvecka för 120 anställda vid glasverket. Befolkningen i Emmaboda kommun har drastiskt minskat de senaste åren. Emmaboda är en liten kommun, och befolkningsminskningen förra året var drygt 130 personer. Sedan den första vannan släcktes i Emmaboda Glasverk har befolkningen i den lilla kommunen minskat med över 300 människor. Jag har nu inte mycket att tillägga utöver detta. Jag hoppas att det kommer positiva besked. Men jag vill komplettera med en fråga till herr statsrådet. Vid en uppvaktning av regeringen har representanter för Emmaboda kommun hemställt att regeringen skulle utse en statlig representant i utvecklingsbolaget. Jag vore tacksam om herr Wirtén ville tala om, om regeringen avser att insätta en statlig representant i styrelsen för utvecklingsbolaget.
Herr talman! Det förhåller sig — som Stig Alemyr väl vet — så att länsstyrelsen och kommunen har representanter i utvecklingsbolaget. Det var den lösning man valde vid ett tidigare tillfälle. Vid den uppvaktning som Stig Alemyr talade om lovade jag att fundera vidare över denna fråga. I avvaktan på att få en bättre bild av hela saken har jag ännu inte vidtagit någon åtgärd. Innan svaret från Saint Gobain har kommit är jag inte beredd att säga någonting mer än jag nu har sagt i denna fråga.
Herr talman! Jag noterar att statsrådet i varje fall vill överväga möjligheten att regeringen tar det steget. Jag kan också förstå att det är mest motiverat att avvakta beskedet från Saint Gobain innan något beslut fattas. Vi är båda medvetna om den djupa oro som råder i Emmaboda just nu. Jag tror att även en sådan åtgärd som att sätta in en representant i Utvecklingsaktiebolagets styrelse, vilket kommunen bett om, skulle kunna medverka till att markera inför befolkningen att de ansvariga statsmakterna är beredda att göra sitt yttersta för att garantera sysselsättningen och tryggheten i Emmaboda kommun.

Herr talman! Allan Gustafsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta med hänsyn till den senaste utvecklingen i förhandlingarna mellan Volvo BM AB och Valmet AB i Finland. Den 28 november förra året besvarade jag en fråga i samma ämne, som ställts av Allan Gustafsson. I mitt svar vid detta tillfälle underströk jag att regeringen kommer att följa utvecklingen av de förhandlingar som Volvo BM AB och Valmet AB i Finland den 15 november 1978 förklarat att de ämnade inleda. Dessa förhandlingar skulle beröra ett planerat framtida samarbete i fråga om projektering, produktutveckling, tillverkning och marknadsföring av traktorer. Sedan jag svarade på Allan Gustafssons tidigare fråga har företrädare för industridepartementet varit i direkt kontakt med ledningen för Volvo BM. Enligt vad jag har inhämtat, har förhandlingarna mellan Volvo BM och Valmet beträffande detaljutformningen av det skisserade samarbetet på traktorsidan nyligen påbörjats. Först inom loppet av några månader väntas de ha nått så långt att något konkret kan sägas om tänkbara sysselsättningskonsekvenser.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Orsaken till att jag ställde frågan var tidningsuppgifter som uppger att ett samarbetsavtal mellan Volvo BM och det finska Valmet AB kan få avsevärda konsekvenser för sysselsättningen i Sverige. Värst drabbas fabriken i Eskilstuna där nära 400 anställda berörs i monteringshallen :för traktorer. Detta kan också få verkningar vid Arvikaverken där 250 personer i monteringsavdelningen för lastmaskiner riskerar att bli utan jobb. Orsaken till detta är att den nya monteringsfabriken i Eskilstuna kommer att bli åtskilligt överdimensionerad om planerna att flytta hela traktortillverkningen från Eskilstuna till Finland följs. Enligt tidningsuppgifter har man från Volvo BM:s sida allvarligt övervägt att flytta över monteringen av lastmaskiner från Arvikaverken till Eskilstuna för att kompensera de 400 jobb som försvinner där. Ur värmländsk synvinkel kan vi på intet sätt godta en sådan utveckling. Vårt län befinner sig just nu i mycket stora svårigheter när det gäller att klara sysselsättningen. Vi har stor arbetslöshet och då inte minst bland ungdomen. Omfattningen av arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten är av en storleksordning som aldrig förr. Ovissheten när det gäller strukturomvandlingen inom länets basindustrier är en källa till oro för såväl anställda som berörda kommuner. Arbetsmarknadsministern skall f. ö. besöka Värmland i morgon, och jag kan försäkra att det jag säger här i dag är som en mild västanfläkt jämfört med det som Värmlandsdelegationen kommer att ge arbetsmarknadsministern till känna. Vi måste helt enkelt få rådrum i Värmland. Det får inte bli fler som mister jobbet. Överflyttning av arbetstillfällen, som det här talats om, får bara inte ske om inte något annat kommer i stället. Man kan förresten undra vad som tagit åt Volvo. Man vill bygga bilar i Norge och traktorer i Finland. Tar man alls någon hänsyn till de sociala problem och de kostnader som ett eventuellt avtal med Valmet i Finland skulle innebära för Arvikas och Eskilstunas del? I sitt svar säger arbetsmarknadsministern att besked om vad som kommer ut av förhandlingarna väntas först om några månader. Det har jag och de anställda reda på. De anställda har informerats om vilka följder som avtalet kan få. Det är inte att undra på att de anställda känner stor oro om det i verkligheten blir så som det har meddelats att det kan bli. Jag har varit i kontakt med de anställda, och departementet har varit i kontakt med företagsledningen. Det är inte att ta miste på att stämningen är ytterst irriterad. Man får över huvud taget inte några klara besked. Arbetsmarknadsministern sade i sitt svar den 28 november 1978 att regeringen kommer att följa utvecklingen mycket noga och att frågan är av stor vikt om man ser den från rikssynpunkt. Den gången gällde det 20 jobb som man befarade skulle läggas ner i Arvika. I dag kan man verkligen se frågan från rikssynpunkt. Vad som är intressant att få veta är om regeringen kommer att tillåta ett sådant här samarbetsavtal.
Herr talman! Som jag sade i mitt svar har ingenting nytt hänt i själva sakfrågan. Det som Allan Gustafsson här refererar till är mycket riktigt, som han själv påpekar, artiklar som har förekommit i pressen. Vi har haft direktkontakt med ledningen för Volvo BM. Därav framgår att man för dagen inte har kommit i gång med förhandlingarna och att det från sysselsättningssynpunkt inte finns något definitivt att redovisa för riksdagen utöver vad jag sade i debatten i november. Får jag med anledning av den debatten påminna Allan Gustafsson om att jag redan vid det tillfället sade att denna fråga kan få riksintresse och att det då kanske är en mindre del som gäller Värmland. Vi måste konstatera, Allan Gustafsson, att de spelregler som gäller för svenska företag i frågor av detta slag genom medbestämmandelagens tillkomst påtagligt har förändrats under senare år. Företagen är nu skyldiga att i ett tidigt skede för sina anställda presentera de utvecklingslinjer som de vill följa och de förändringar som övervägs innan de påbörjar reella förhandlingar med utomstående parter. Detta ger de anställda möjligheter att utöva inflytande på händelseutvecklingen. Men samtidigt kan det, i ett skede då inriktningen av företagens planer är kända men detaljerna ännu inte hunnit utredas och fastställas, ge upphov till en del ryktesspridning och oro hos anställda och andra grupper som berörs av företagens verksamhet. Vi måste helt enkelt vänja oss vid detta, medvetna om de fackliga organisationernas medverkan och ansvarstagande i förhandlingarna. Låt mig också nämna att regeringen naturligtvis, som Allan Gustafsson strök under i slutet av sitt anförande, kommer att följa den fortsatta utvecklingen av de inledda förhandlingarna mellan Volvo BM och Valmet AB.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det sista tillägget. Jag känner arbetsmarknadsministern och hans intentioner, så jag tror att han kommer att bevaka detta ärende så som han i dag har sagt. Låt mig bara påpeka att medbestämmandelagen ger arbetsgivaren rätt att bestämma efter det att förhandlingarna har ägt rum, om inte regeringen på något annat sätt kan sätta tryck på företagsledningen. Vi får hoppas att den befarade utvecklingen inte blir verklighet och att regeringen, om den blir verklighet, försöker se till att Volvo placerar en annan tillverkning i de resp. städerna.

Herr talman! Birgitta Johansson har frågat mig när regeringen kan väntas ge besked om ett ärende angående försöksverksamhet med övergång från specialkurs till linje vid Rudbecksskolan i Tidaholm. Ärendet bereds f. n. inom regeringskansliet. Regeringen kommer inom kort att fatta beslut i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag uppfattar svaret som mycket negativt. Bakgrunden till att jag har frågat statsrådet är ju att ärendet har legat i regeringen ett halvt år. Beslut om övergång från specialkurs till linje anser jag inte är av den karaktären att det måste dröja så länge. Tidaholm, som tyvärr inte är gymnasieort, har tillsammans med Falköpings kommun gjort en utredning om gymnasieskolan i Falköpings skolblock inför 1980-talet. Utredningen är utförd av en arbetsgrupp tillsatt av skolstyrelserna i Tidaholm och Falköping, och det har varit full enighet mellan kommunerna om vikten av att inrätta linjer på Rudbecksskolan i Tidaholm. Länsskolnämnden i Skaraborgs län har tillstyrkt förslaget, likaså skolöverstyrelsen. Dröjsmålet med besked från regeringen i denna fråga har försenat det lokala planeringsarbetet mycket starkt. Regeringen har i ämbetsskrivelser 1974, 1975 och 1977 medgivit försöksvis omvandling till linjer i sammanlagt 14 kommuner, och det är med anledning av dessa regeringsskrivelser som Tidaholm har ansökt om att få ersätta specialkurserna med motsvarande yrkesinriktade linjer. Det är mycket viktigt för Tidaholms del att övergång till linjer kan ske redan hösten 1979. Erfarenheterna visar ju att ungdomar i större utsträckning än tidigare söker sig till de mer yrkesinriktade studievägarna. Vidare är det allmänt känt att antalet 16-åringar kommer att öka under de närmaste åren. Det är därför väldigt angeläget att bereda ungdomarna en utbildning som är anpassad efter deras önskemål och samtidigt att man kan anpassa undervisningen till hemortens arbetsmarknadsstruktur. Skolstyrelsen i Tidaholm anser beträffande undervisningen att den skall följa generellt tillämpade läroplaner, så att vägarna till högre utbildningsanstalter finns öppnade. Statsrådet säger i svaret att frågan bereds och att beslut kommer att fattas inom kort. Då blir min fråga: Vad är ”kort”? Är det en vecka, en månad eller ett halvår? Regeringen har ju redan haft ett halvår på sig.

Herr talman! Jag kan mycket väl förstå att Birgitta Johansson måste känna sig missnöjd med mitt svar, men sett från departementets synpunkt är saken kanske inte så glasklar som den är från lokal synpunkt. I princip— och jag skulle även kunna tänka mig att det gäller Tidaholm — har vi emellertid inga skilda åsikter om önskvärdheten av att en sådan här övergång kan komma till stånd. Men det finns åtskilliga orter där man f. n. har specialkurser och där man önskar övergå till linjer. Det är därför självklart att dessa önskemål måste beredas tillsammans och att departementet måste få en överblick över det hela. Denna beredning pågår och håller på att slutföras. Därtill kommer att en sådan övergång medför vissa kostnader, och det betyder naturligtvis att det departement där jag tjänstgör inte är ensamt om avgörandet. Vi hoppas emellertid mycket snart kunna komma fram till ett beslut. Om det blir om en vecka eller två eller vad det kan röra sig om kan jag inte svara på. Att det inte skall behöva handla om halvår eller flera månader tror jag emellertid att jag kan svara för.
Herr talman! Jag ber att få tacka för de kompletterande synpunkter som statsrådet har utvecklat. Vi är då överens om vikten av att övergå från specialkurs till linje, och jag hoppas verkligen för Tidaholms del att beslutet kommer så pass snart att linjer kan inrättas hösten 1979.

Herr talman! Lennart Andersson har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att nå största möjliga frihet vid kommande översyn av skoladministrationen. Därmed avses bl.a. att man bör överväga att inte återbesätta vakanta tjänster inom skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna med ordinarie befattningshavare. Med regeringens bemyndigande har jag nyligen tillkallat en kommitté med uppgift att se över den statliga skoladministrationen. I direktiven till kommittén heter det bl.a. att en utveckling mot ett ökat lokalt ansvar för skolan ”bör få konsekvenser för såväl dimensioneringen som inriktningen av den centrala skoladministrationen”. Som också framhålls i direktiven bör översynsarbetet leda till en minskning av den totala statliga skoladministrationen. För att de anställda inte skall ha anledning att känna oro och osäkerhet ingår det i kommitténs uppdrag att i lämpliga former informera och samråda med berörda personalorganisationer om översynsarbetet, samt att genom förslag om särskilda åtgärder söka minska eventuella övergångssvårigheter för de anställda. Med hänsyn till bl.a. de anställda är det angeläget att översynsarbetet sker snabbt. Vad gäller den speciella fråga Lennart Andersson tar upp har jag inhämtat att man inom SÖ sedan en tid tillbaka inte tillsätter tjänster med ordinarie innehavare. Efter förhandlingar med personalorganisationerna förordnar man i stället nya tjänsteinnehavare som extra ordinarie på ledigblivna ordinarie tjänster. Med hänsyn till detta och till det angelägna i att inte skapa onödig oro hos de anställda inom den statliga skoladministrationen, är jag inte beredd att vidta några åtgärder av det slag som föreslås i frågan.

Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Redan i direktiven till SSK-utredningen framgick med all tydlighet att en översyn av den statliga skoladministrationen var en förstahandsuppgift för SSK-utredningen. Av olika skäl, som jag här inte närmare skall utveckla, har det inte varit möjligt för SSK-utredningen att mera konstruktivt och omfattande ägna sig åt den uppgiften. Därför är det bra att statsrådet nu har tillsatt en särskild utredning med uppgift att se över den statliga skoladministrationen. Jag vill begagna detta tillfälle att säga att jag är anhängare av att kunna decentralisera en rad arbetsuppgifter till primärkommunerna. Det är min övertygelse att primärkommunerna i dag har tillräckligt med skickligt folk och väl organiserade förvaltningar, så att primärkommunerna har kapacitet för att ta emot fler arbetsuppgifter än vad de hittills har haft. En sådan åtgärd är bättre än att flytta ut hela ämbetsverk eller delar av ämbetsverk. Man skapar också möjligheter för ämbetsverken och regering och riksdag att få mera tid att ägna sig åt framtida arbetsuppgifter om man delegerar ut en del andra saker till primärkommunerna. Därför är det angeläget att den utredning som nu är tillsatt arbetar med största skyndsamhet. Jag tar fasta på vad statsrådet säger i sitt svar, att utredningen skall bedrivas skyndsamt. Jag har ställt denna fråga därför att jag vill medverka till att den nu tillsatta utredningen skall få möjlighet att med kraft gripa sig an den arbetsuppgift den fått sig tilldelad, så att inte även den nu arbetande utredningen skall behöva råka ut för samma svårigheter som SSK-utredningen haft i detta avseende. Jag noterar av statsrådets svar att skolöverstyrelsen f.n. inte tillsätter vakanta tjänster med ordinarie innehavare, utan man förordnar extra ordinarie innehavare. Det tycker jag är en åtgärd i rätt riktning. Av svaret kan jag då dra den slutsatsen att statsrådet i stort är nöjd med den åtgärd som skolöverstyrelsen hittills har vidtagit. Jag förstår att det är en komplicerad fråga och att man kanske kan vara nöjd, och jag hoppas att det inte vidtas några åtgärder i den omvända riktningen som försvårar kommitténs utredningsarbete, utan att kommittén verkligen har allt stöd från såväl regering som riksdag för att snarast kunna slutföra sitt mycket viktiga arbete.
Herr talman! Det är inte mycket att tillägga, eftersom vi har samma grundsyn i fråga om både kommunernas kompetens och om det angelägna i att det här arbetet snabbt förs fram till de avsedda resultaten. Jag vill utöver vad jag sagt tidigare egentligen bara nämna en sak för att möjligen stilla Lennart Anderssons oro att några som helst åtgärder skulle vidtas i motsatt riktning. I budgetens besparingsalternativ för 1979/80, som innebär förslag om ett med 3 miljoner minskat anslag till SÖ, ligger ju ett tvång, kan man väl säga, och i varje fall en press på SÖ att iaktta ytterligare återhållsamhet. Därmed når man också på en annan väg något av samma syfte som vi gemensamt finner eftersträvansvärt.

Herr talman! Börje Hörnlund har i en interpellation till utbildningsministern frågat om han avser att ge klartecken för att lantbruksutbildning anordnas på försök i Skellefteåregionen i enlighet med den principiella syn som redovisas i interpellationen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. I interpellationen omnämns ett flertal olika kurser för lantbruksutbildning. Jag begränsar mitt svar till att avse det ärende som är aktuellt för prövning i regeringskansliet, nämligen ansökan från Västerbottens läns landstingskommun att få anordna försöksverksamhet med jordbruksutbildning — specialkurs om 40 veckor —- enligt modifierad läroplan och med förläggning till Skellefteåområdet. Ärendet, som har remissbehandlats, bereds f.n. inom regeringskansliet. Beslut i frågan kommer att fattas inom kort.

Herr talman! Jag tackar för det kortfattade svaret och vill inledningsvis uttrycka min förhoppning om att det beslut i fråga om lantbruksutbildning i Skelleftekområdet, som uppenbarligen kommer att fattas inom kort, också blir positivt. Ärendet har tagit lång tid att behandla i regeringskansliet. Det är flera månader sedan jag hade tillfälle att ta del av en remissammanställning i ärendet. En berättigad fråga i sammanhanget är därför om ärendet remissbehandlats ännu en gång. Det är nu över två år sedan landstinget i Västerbottens län ställde sig bakom den här aktuella försöksverksamheten. Varför har då Skellefteåregionen kommit i detta läge? Den inställning till lantbruket som framfördes av tongivande kretsar under 1960-talet och som präglade den allmänna debatten under decenniet var i grunden negativ. Denna inställning kom också till klart uttryck i 1967 års jordbrukspolitiska beslut. Konsekvenserna av de här i korthet beskrivna förhållandena blev följdriktigt att en pessimism spred sig i lantbrukarkåren beträffande framtidsutsikterna i näringen. Speciellt gällde detta givetvis jordbrukarna i Norrland, där enheterna är många men relativt små. Lönsamheten var låg. Investeringar i lantbruket fick samhällets stöd endast om man redan hade en betydande areal. Samhället ansåg att stora arealer åkermark borde komma till alternativ användning. Det var i denna tid som lantbruksskolans mark i Skellefteå blev byggnadsmark — ett beslut som alla torde ångra i dag. Men under 1970-talet har det blivit annat ljud i skällan, särskilt under de senaste åren.

15 ansökningar har behandlats och tagit hela medelstilldelningen i anspråk. Men skall den nya jordbrukspolitiken — som jag hälsar med tillfredsställelse — slå igenom, då måste också utbildningen svara mot efterfrågan. I norra Västerbotten gör den det definitivt inte. Under fem sex års tid har man i länet satsat på 10-veckorskurs och korta kurser inom AMU för att täcka det akuta behovet. På grund av att en utbildningsplats saknats i Skellefteåregionen har man emellertid tvingats ligga lågt även här, trots att efterfrågan varit stor. I Skellefteåregionen finns i dag drygt 40 96 av länets åkerareal, vilket är lika mycket som den areal som kan hänföras till Umeåregionen. Över huvud taget måste Västerbotten räknas som ett betydande jordbrukslän. Sett från sysselsättningsoch regionalpolitisk synpunkt har jordoch skogsbruket där större betydelse än på de flesta håll i landet. Avstånden i länet är stora, vilket understryker vikten av att produktion och sysselsättning i basnäringarna jordoch skogsbruk tillvaratas. Skall detta vara möjligt måste som tidigare framhållits utbildning stå till förfogande för dem som vill försörja sig på lantbruk. Den utbildningen måste dessutom finnas inom ett rimligt avstånd. Medelåldern inom jordbrukarkåren är i dag mycket hög. När nya brukare nu skall till, är det av utomordentlig vikt att de tillträdande får en god utbildning. Det är min absoluta övertygelse att om lantbruket skall fortsätta att vara en stark basnäring i norra länsdelen, så måste denna få en egen lantbruksutbildning. Det gäller utbildningen såväl av lantbrukare som av dem som skall arbeta inom den snabbt växande avbytarverksamheten. På sikt måste en mera fullständig utbildning skapas i regionen. Till god hjälp skulle det vara att regeringen nu positivt beslutar om begärd försöksverksamhet. För lantbrukets skull, för sysselsättningens skull och för bygdernas skull ber jag om ett positivt beslut.

Herr talman! Många av de synpunkter som här framfördes av Börje Hörnlund är av regionalpolitiskt slag och även i övrigt av sådan art att prövningen av dem knappast ligger inom det departement där jag arbetar, men självfallet har jag vid beredningen av detta ärende mycket nära samråd med chefen för jordbruksdepartementet. Jag skulle emellertid vilja något redovisa innebörden i det förslag till försöksverksamhet som vi nu diskuterar. Enligt det förslag som lämnats av landstinget i Västerbottens län skall en specialkurs i grundläggande jordbruksutbildning försöksvis anordnas i Skellefteåområdet, detta trots att det i detta område inte finns något skoljordbruk, vilket annars är en förutsättning för anordnande av dylik utbildning. Den lösning som förespråkas i det ursprungliga förslaget är att förlägga huvuddelen av undervisningen till de jordbruksenheter som finns inom området. Vid ett 30-tal gårdar skulle eleverna således få sin yrkestekniska utbildning tillgodosedd. Denna uppläggning, med avsaknad av fasta undervisningsresurser, gör att ärendet enligt min mening får principiell betydelse. Med hänsyn härtill har ärendet varit föremål för en relativt omfattande remissbehandling. Remissopinionen i frågan är splittrad. Flera instanser anför invändningar, och det är också en dominerande del som avstyrker ett genomförande av förslaget. En del frågeställningar som har aktualiserats av remissinstanserna gäller sådant som lärardimensionering, elevoch arbetarskydd, ersättning till värdar och andra ekonomiska konsekvenser m.m. Det är dessa och andra frågor, t.ex. de regionalpolitiska aspekter som jag nämnde, som nu prövas i det beredningsarbete som pågår inom regeringskansliet. Som jag tidigare nämnde har jag för avsikt att ta upp frågan i regeringen för beslut inom kort.

Herr talman! Det gläder mig att statsrådet Rodhe har nära kontakt med chefen för jordbruksdepartementet i den här frågan. Det är min förhoppning att han skall vara lika positiv som jag var på min tid när jag diskuterade den här frågeställningen med förra statsrådet Mogård. Vi var i princip överens om att det fanns anledning att pröva nya vägar för en sådan här yrkesutbildning. Det nya med den här formen av undervisning är ju att den praktiska delen skulle ske hos etablerade jordbrukare ute på gårdarna. Jag tycker att detta är intressant inte bara från den synpunkten att man kanske skulle slippa kostnaderna för ett skoljordbruk utan framför allt därför att eleverna skulle komma i direkt kontakt med etablerade jordbrukare och få inblick i många variationer av driftsuppläggningen. Jag är väl medveten om att det var ganska många av remissinstanserna som var negativa, men det fanns också positiva instanser. Jag vill se det hela närmast som en vilja att skapa nya vägar för en yrkesutbildning som många efterfrågar. Det är verkligen min förhoppning att det beslut regeringen inom kort skall fatta också blir positivt, eftersom detta är ett från utbildningssynpunkt mycket intressant försök.